Herr talman! Det har gått snart ett år sedan riksdagen tog beslutet om den nya bostadspolitiken. Förhoppningarna var stora inför det beslutet, och många frågor hade skjutits upp i avvaktan på det. Besvikelserna blev emellertid många när propositionen 1974:150 lades fram — flera olika intressegrupper på bostadsmarknaden gav uttryck för detta. Trots allt kom en del större ändringar till stånd. Några var vi moderater med på, några kritiserade vi, några har vi följt upp ytterligare under vårens riksmöte. Den stora frågan, som behandlades i bostadsdebatten för snart ett år sedan, var finansieringssystemet. Vi tyckte det var bra att bli av med det gamla förkättrade paritetslånesystemet. Vi hade dock hoppats på att få ett ännu renare finansieringssystem. Vi beklagade att det blev ett system som klart och tydligt visade att vi politiker tydligen inte skall våga visa hyresgäster och andra vad deras boende verkligen kostar. Vi tycks inte våga visa upp notan, och det tror vi moderater är farligt på detta område som på så många andra områden. När vi faktiskt satsar upp emot 5 miljarder kronor och kanske mer än det på bostadspolitikens område tycker vi att svenska folket bör vara medvetet om att det kanske många gånger betalar bara halva sin egen boendekostnad. Vi menade då att den högskattepolitik som bedrivs här i landet och den oerhörda satsningen på byråkrati och detaljreglering på bostadsmarknaden gör att vi får ett system som är svåröverskådligt och dyrt. Vi har ett år efter bostadsdebatten ingen anledning att ändra uppfattning på den punkten. En annan profilskapande debatt som satte i gång i och med att vi skulle ta det stora bostadsbeslutet förra året var den s.k. neutraliteten mellan olika boendeformer. Vi moderater uttalade då och har fortfarande den uppfattningen att det inte finns någon anledning att minska möjligheterna för dem med vanliga och mindre inkomster att också få valfrihet på bostadsmarknaden. Man kan därför inte driva neutralitetsdebatten på det sätt som många socialdemokrater gör, nämligen att till varje pris finna nya former för att försöka jaga bort befintliga avdrag och andra fördelar för exempelvis småhusägarna. Vi har haft en vildvuxen debatt på sistone, där framträdande socialdemokrater här i Stockholm och hyresgäströrelsen genom sitt organ Vår Bostad gång på gång har talat om ”de rikas hem”. Med detta menar de att småhusboendet skulle vara något för de rika. Det visar brist på förmåga att se verkligheten. Inte minst i Stockholmsområdet finns mängder av möjligheter att studera hur många människor med små och medelstora inkomster verkligen har kunnat få valfrihet mellan att bo i markbostad eller i flerfamiljshus. Det är detta vi vill eftersträva. Sedan har det sagts att den lottning som skedde vid riksmötet i våras var ett försök — som också lyckades — av borgerligheten att ta bort den utjämning som bostadsbeslutet förra året åstadkom. Ett sådant påstående är i grunden fel, eftersom det med all önskvärd tydlighet framgår av propositionen om bostadspolitiken att det inte var meningen att de höjda taxeringsvärdena skulle innebära en avsevärd skattebelastning på småhusfolket. Det var självklart, så som vi då diskuterade frågorna, att vi politiker skulle åtgärda de höjda taxeringsvärdena så att det inte skulle bli dramatiskt negativa förändringar för småhusfolket. Nu ville inte regeringen gå lika långt som de borgerliga partierna. Det var helt enkelt en fråga om rättvisa och att följa upp givna löften under hösten 1974 som resulterade i en så pass lycklig lottning. Neutralitetsdebatten fortsätter således och har knappast blivit avslutad i och med förra årets bostadsproposition. Dessutom skall man i det här sammanhanget vara medveten om de enorma orättvisor som finns när det gäller fastställande av taxeringsvärdena. Det kan faktiskt vara så att normalstora småhus i det här landet beroende på var de ligger någonstans, med exakt samma storlek och med exakt samma standard samt i övrigt helt likvärdiga, visar hundratusentals kronors skillnad i taxeringsvärde och därmed tusentals kronors skillnad i skattebelastning. Den orättvisan måste vi på något sätt bli av med. Vi moderater uttalar att vi skall följa efterfrågan i byggandet. Bygg som folk vill bo. Svårare än så skall det inte behöva vara, och det skall vi politiker rätta oss efter och därmed också lämna eventuella idépolitiska övertygelser om att bygga på ett annat sätt. Vi kan naturligtvis konstatera med en viss glädje att socialdemokratin bytt uppfattning i de här frågorna och numera gärna talar om att följa efterfrågan. Det kan också i och för sig se ut så i dag då två tredjedelar av all nybyggnad satsas på småhus. Men då skall vi också veta att det sker en radikal nedskärning av det totala bostadsbyggandet i det här landet. Det är fortfarande långt långt kvar till den situation då vi verkligen har uppfyllt efterfrågan och behoven på bostadsmarknaden och till dess vi har en rimlig balans. I det här sammanhanget kan man fundera över vad den socialdemokratiska partikongressen egentligen tycker i de här frågorna. Partikongressen fick ett partistyrelseförslag, där man bl.a. uttalande: ”Bostäderna skall fördelas på olika hus och lägenhetstyper i överensstämmelse med konsumenternas önskemål.” Det sista ordet ändrade kongressen till ”behov”. Uppenbarligen är önskemål någonting som konsumenterna uttalar, medan behov är någonting som myndigheterna och politikerna sätter upp och som alltså inte skall överensstämma med önskemålen. Annars skulle en sådan debatt inte kunna föras. Den visar också att den gamla fadda bostadspolitiska synen inom socialdemokratin trots allt finns kvar. En annan stor fråga, som också herr Turesson har varit inne på och som även behandlades förra året, är marklagarna. De nya markvillkoren är en inkörsport för marksocialisering och det var väl också meningen med det hela. Dess värre glömde man helt och hållet bort förnyelseproblematiken, dvs. att bygga nytt i gamla bostadsområden. Det finns anledning att grabba tag i det problemet nu.

Då får vi frifinansierade villor och en otäck bostadssegregation som ingen eftersträvar. Lösningen på det här problemet måste vi på något sätt finna och det ganska snart. Det visar att det finns en hel del luckor i det beslut som fattades för ett år sedan i bostadspolitiken. Det finns mycket att ändra på oavsett vilken politisk uppfattning man har. Innan jag går över till att ytterligare beröra vad vi moderater ser som mål inom bostadspolitiken vill jag bara komplettera det som herr Turesson var inne på, nämligen LO:s famösa yttrande över realisationsvinstskattekommitténs förslag. Det gäller här småhusfolkets situation. Det är ganska fantastiskt att denna jättelika organisation, som är förankrad i så många många människor, har visat ett mer småhusfientligt dokument än vad vi någonsin tidigare har sett. Man säger exempelvis nej till tretusenkronorsavdraget för reparationskostnader vid försäljning av småhus. Man säger nej till kommitténs förslag om ytterligare reparationsavdrag för mindre utgifter. Man säger nej till indexuppräkningen av hela anskaffningskostnaden, som ju också får dras av när man säljer fastigheten. Man säger nej till att inte hela vinsten vid försäljningen skall beskattas. En mer negativ och småhusfientlig inställning får man leta efter. Vi vet ju att småhusfolk finns i alla politiska läger, och vi politiker bör ju — som jag tidigare sagt — rätta oss efter vad folk tycker. Då är det märkligt att finna ett sådant här dokument. Det går inte att bara vifta bort det och säga att det är ett aktstycke från lilla LO, för vi vet ju att LO och SAP är som enäggstvillingar. I varje fall framhåller de alltid ivrigt att det är så. Därför är LO:s uttalande ett intressant dokument för den bostadspolitiska debatten. Det finns all anledning att följa upp den här debatten och få svar på alla de frågor som kan ställas med anledning av detta aktstycke. Jag har talat om att vi skall följa efterfrågan i det fortsatta bostadsbyg gandet. Det är också värdefullt att man understryker vikten av att det även ges valfrihet när det gäller upplåtelseformen, så till vida att man skall kunna äga sin bostadslägenhet, om man vill det. Men man skall också kunna ha bostadsrätt liksom möjligheten —- om det finns en grupp som vill det — att hyra sitt småhus. Dess värre har man sett litet väl inskränkt, om jag får använda det uttrycket, på de här frågorna och inte alltid givit den valfrihet som vi har anledning att kräva. Ett ytterligare markbostadsbyggande är väl värt att satsa på. Vi tror i det sammanhanget att det inte finns anledning att ytterligare lägga bördor på småhusfolket. Man bör i stället se till att de människorna får en chans att klara av sin situation och att det också ges större möjlighet för fler människor att få njuta av den fina bomiljö som där kan skapas. Vi skall då komma ihåg att vi har en väldig uppgift att försöka rensa bort mycket av den bostadsbyråkrati som i dag gör det omöjligt att bygga en bra bomiljö kring flerfamiljshusen. Det är faktiskt på det viset att byråkratin sätter gränser som alla byggare oavsett ägarkategori fördömer. Detta bör vårt bostadspolitiska arbete också ta sig an. Boendedemokratin var vi inne på i riksdagen under förra veckan. Där kan vi bara hoppas att den utredning som nu arbetar med insynsfrågorna på bostadsmarknaden skall se till att olika kategorier av hyresgäster som kan organisera sig i sina fastigheter skall kunna bli företrädda på ett rimligt sätt i sina partsförhållanden gentemot hyresvärdarna, så att det kan bli ett jämbördigt förhållande. Men man måste också se till att de som förhandlar och för ordet för hyresgästerna är representativa, vilket inte är fallet i dag. Det har klart bevisats i de förhandlingar som nu ägt och äger rum i samband med avvecklingen av hyresregleringen. Vi skall komma ihåg att principen att ge Hyresgästernas riksförbund monopol gäller också i fråga om alla andra lagar inom hyreslagstiftningen, t.ex. vad gäller bostadssaneringen och frågan att kunna påverka sin egen bostadsmiljö och sin egen bostad. Herr talman! Vi moderater hävdar valfrihet. Vi säger: Låt efterfrågan styra produktionen, lita på kommunerna och rensa ut bostadsbyråkratin och låt svenska folket få bo som de vill i egen bostad och på egen mark.

Herr talman! Trafikpolitikens utformning är en viktig del i samhällsbyggnaden när det gäller befolkningsoch näringslivsutvecklingen i landets alla delar. Därför är det nödvändigt att alla delar i landet har ett tillfredsställande vägnät. Vägpolitiken måste vara så anpassad att vägbyggnad och vägunderhåll sker på ett ändamålsenligt sätt. Tyvärr kan man dock påstå med all rätt att den hittills förda vägpolitiken inte uppfyller dessa krav. Visserligen byggs det vägar här i landet för många miljoner årligen, men det är de stora riksvägarna och de stora länsvägarna som prioriteras. De mindre vägarna kommer ofta i andra eller tredje hand — ja, ibland glöms de rent av bort. Detta gäller i fråga om både underhåll och förstärkningsarbeten. När det gäller det sistnämnda har det i vissa fall gått så långt i eftersläpning att vissa vägar blivit praktiskt taget ofarbara. Omdirigering har fått göras av viss trafik, och därmed har stora svårigheter åsamkats enskilda människor, industrier, jordbruk etc. Exempel härpå skulle kunna omnämnas både från Älvsborgs län, Skaraborgs län och förvisso även andra delar av landet. Det är långt kvar innan vägnätet är väl avpassat i landets alla delar. I en fråga här i kammaren framförde jag häromdagen till kommunikationsministern just dessa synpunkter och frågade om han är ”beredd medverka till att medel ställs till förfogande för upprustning av väg med starkt nedsatt framkomlighet”. Tyvärr hade statsrådet Norling den gången ringa förståelse för dessa problem. Statsrådet Norling sade vid tillfället: ”I det område som herr Persson i Heden kommer ifrån, kan vi väl ändå vara nöjda med vad som sker på vägsidan.” Statsrådet syftade antagligen på ombyggnaden av riksväg 40 från Borås mot Göteborg. Det är naturligtvis bra med den. Men inte tror jag att de många människor som bor och har sina arbetsplatser utmed de mindre vägarna är särskilt nöjda. Det blir inte heller bättre när vägverket meddelar att det inom ramen för åtgärdsbehovet 1976-1979 inte finns ekonomiskt utrymme för upprustning. Vägverket hoppas dock — och jag citerar ordagrant från en skrivelse till en kommun — ”att det driftsanslag som av statsmakterna ställs till vår disposition ska ökas, så att bättre normalt underhåll ska kunna åstadkommas intill dess genomgående upprustning kan utföras”. Det ger klart besked om tillståndet. Herr talman! Det gäller sålunda att krafttag i vägupprustningsprogrammet görs. Den grundläggande principen måste vara att landets olika delar förses med ett vägnät av ändamålsenlig standard, men framför allt — och det är självklart — att vägar av sådan beskaffenhet som jag har omnämnt inte kan få vänta med upprustningar i åratal. Detta är sålunda mitt ärende i denna debatt. Jag vill vädja till kommunikationsministern att ompröva sin inställning i detta avseende och därför utanordna medel till vägverket för upprustning av bl.a. det sekundära vägnätet.

Herr talman! Såvitt jag har kunnat finna har ingen tidigare i denna allmänpolitiska debatt tagit upp de viktiga frågorna om rättstryggheten. Detta tycker jag är egendomligt, eftersom den ökande brottsligheten alltmera handgripligt och påtagligt angår allt fler människor i detta land. Vi kan inte längre dölja allvaret i situationen. Det är självklart att många enskilda främst drabbas av denna ökning av brottsligheten. Jag tycker för min del att det är ganska naturligt att många människor i dag känner oro och ängslan, vare sig denna i det konkreta fallet är befogad eller inte. Därtill kommer att man på de enskilda lägger allt större kostnader för att de skall kunna skydda sin egendom. Försäkringspremierna höjs, och man skall kosta på sig ganska dyrbara säkerhetsåtgärder för att kunna ha tillfredsställande förvaringsutrymmen för särskilt stöldbegärlig egendom. De omfattande butikssnatterierna leder i slutändan till höjda varupriser, och den omfattande skadegörelsen på kommunernas egendom leder väl också till en viss höjning av skatten. Samtidigt chockeras man av rapporter man får med jämna mellanrum om unga ligisters framfart. De gör sig skyldiga till handlingar som ter sig oförklarliga i sin brutalitet. Man måste ställa sig frågan hur det kan komma sig att ungdomar i de lägre tonåren har blivit så hänsynslösa. Det kanske går så när man successivt försvagar familjens ställning, vilket man ju har gjort i detta samhälle under senare år, och när man har tonat ned föräldrarnas ansvar för sina barns fostran. Vi menar i mitt parti att man inte nog kraftigt kan understryka föräldrarnas väsentliga ansvar för barnens tillsyn och att den första försvarslinjen mot brottslighet egentligen går genom familjen. Att skolan har en viktig uppgift behöver jag inte närmare gå in på, det är ju uppenbart, liksom att också de ideella organisationerna har en viktig uppgift när det gäller att ge ungdomarna en meningsfull tillvaro. Jag har noterat att justitieministern på senare tid har börjat fästa avseende vid just ungdomarnas sysselsättningsproblem. Det tycker jag är glädjande. Jag noterar ändå att justitieministern enbart talar om de i kommunernas regi anordnade fritidsaktiviteterna. Men jag vill gärna understryka att man inte skall glömma bort de ideella organisationerna som i detta hänseende har en mycket betydelsefull uppgift. Vi har nyligen i tidningarna läst om det chockerande överfallet på en av tunnelbanestationerna i Stockholm. Man förstår inte, som jag tidigare sagt, hur det kan vara möjligt att unga människor kan reagera så brutalt och så hänsynslöst. I går stod det i tidningarna om en liten pojke på fem år som blev överkörd och dödad av en bilist som var rattfull och enligt vad jag förstått tydligen också nerknarkad. Polisen säger att i genomsnitt 20 misshandelsbrott per dygn får man räkna med i tunnelbanorna i Stockholm. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, framhålla att det är med stor motvilja som socialdemokraterna egentligen har försökt förbättra situationen när det gäller rättstryggheten. Det är vi i moderata samlingspartiet som med gott stöd av folkpartister och centerpartister i gemensamma aktioner gång efter gång har tvingat socialdemokraterna till reträtt och till åtgärder. Det var vi som medverkade till att brottskommissionen tillsattes, som innebar en viss förstärkning av polisen, även om den nu i stor utsträckning har neutraliserats på grund av de arbetstidsförkortningar som har genomförts. Det var våra sedan många år framförda förslag om en satsning på kvarterspolisverksamheten och en ökad fotpatrullering som så småningom ledde till regeringsförslag. Det var sedan vi flera år hade gjort framstötar om en skärpning av straffen för den illegala narkotikahandeln som vi också fick ett förslag på riksdagens bord i detta hänseende. Fortfarande har våra önskemål om ersättning till brottsoffer icke hörsammats. Vi hade bett att få förslag till vårens riksdag, men något sådant finns inte upptaget på propositionsförteckningen. Jag läste med glädje i dagens tidningar att justitieministern nu har kommit in på nya tankar när det gäller att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten. Nu skall man efter modell i Nya Zeeland kunna tänka sig kortvariga omhändertaganden och man skall kunna tänka sig att ålägga ungdomar viss form av arbete. Jag vill erinra kammarens ledamöter om att detta är förslag som vi har framfört från moderata samlingspartiet i många år. Senast i våras blev vi ganska avhånade för vårt yrkande om att det skulle bli möjligt att ålägga ungdomar någon form av arbete i stället för att vidta andra ingripande åtgärder. Jag noterade att justitieministern i ett inlägg vid den socialdemokratiska partikongressen gladde sig över att de motioner som väckts där ”sköt från vänster”, som justitieministern uttryckte det. Han var också glad över att man i motionerna till partikongressen inte märkte något av ”det förenklade lagoch ordningsgnäll, som jag som justitieminister får nog och övernog av”. Jag undrar om man ändå inte måste karakterisera detta uttalande som ganska hänsynslöst, nämligen att justitieministern så vill bagatellisera de allvarliga frågorna om rättstryggheten, att han kallar det för ett ”förenklat lagoch ordningsgnäll”, när det i själva verket är ett av våra allvarligaste samhällsproblem som justitieministern här talade om. Till slut skulle jag, herr talman, ändå vilja säga att i denna fråga om kriminalpolitiken precis som i så många andra frågor, som har debatterats under denna allmänpolitiska debatt, finns det en klar ideologisk skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och moderat politik. I den socialdemokratiska kriminalpolitiken märks en tydlig strävan att tona ner straffen för brott mot enskilda samtidigt som straffen successivt skärps för brott mot samhället. Vi har noterat att snatterierna sedan länge de facto är avkriminaliserade. Nu överväger justitiedepartementet ett förslag att gå vidare också när det gäller förmögenhetsbrott. Man tänker sig rapporteftergift även för en stor andel av förmögenhetsbrotten. Inbrott skall inte längre betraktas såsom en försvårande omständighet. Jag undrar om justitieministern — frågan får bli retorisk, eftersom han inte är närvarande i kammaren — verkligen menar att man kan komma till rätta med brottsligheten genom att avkriminalisera en stor del av den. Givetvis ser det snyggt ut att man inte får in så många brott i statistiken. Men tror verkligen justitieministern att människorna upplever det som om situationen har blivit bättre, bara därför att de som gör sig skyldiga till straffvärda handlingar inte längre lagförs eller registreras. Justitieministern har vid flera tillfällen hävdat att fängelsestraff är av ondo och skall användas bara då verkligt vitala intressen står på spel. Men under Lennart Geijers tid såsom justitieminister har riksdagen förelagts inte mindre än 100 lagförslag, som innehåller fängelsestraff såsom påföljd. Som jag tidigare har sagt från denna talarstol gäller det i huvudsak lagar som är till för att försvara samhällets intressen. När det är fråga om brott riktade mot enskilda tänker man sig i stället en avkriminalisering. Som jag ser det är det alltså inte socialdemokratin man skall lita till när det gäller värnet om den enskildes intressen och en ökad rättstrygghet för enskilda människor. Det är vi på den borgerliga sidan som i god förening företräder de många enskildas önskemål om en ökad rättstrygghet och som hävdar att lagstiftningens huvuduppgift fortfarande måste vara att skapa ett skydd för de enskilda människorna.

Herr talman! Det har i svensk utbildningsdebatt talats mycket om de övergripande målen. Av de rapporter som kommer fram med utvärdering av skolans verksamhet framgår emellertid allt tydligare inte bara att ett av de viktigaste övergripande målen, att utjämna skillnaden mellan elever från olika sociala miljöer, har misslyckats utan också att de övergripande målen tycks motverka realiserandet av ett annat viktigt mål, nämligen att bibringa eleverna tillfredsställande kunskaper och färdigheter. Att lära av sina misstag tycks vara den metod som utbildningsdepartementet använder sig av vid utformningen av vårt lands utbildningspolitik. Ett annat och definitivt bättre sätt hade varit att lyssna på förslagen från moderata samlingspartiet, för i fråga efter fråga har vi fått rätt. Jag har roat mig med att ta fram våra gamla motioner och har kunnat konstatera att de trots avslag i riksdagen ändå har resulterat i förändringar i motionernas riktningar. Vi ville sätta stopp för mastodontskolor och gymnasier med upp till 2000 elever. I petita för nästa budgetår gör skolöverstyrelsen en noggrann analys och kommer fram till att gymnasier med 500-600 elever väl fyller kraven på integration och viss valfrihet. Vi ville ha mindre undervisningsgrupper för att förbättra undervisningens kvalitet, och det är ett av SIA:s huvudförslag. Vi har velat stoppa nedläggandet av små skolor, och numera görs också helt andra bedömningar när det gäller skolornas möjlighet att överleva med vikande elevunderlag. Klassrummen, som vi ville ha kvar, återkommer — låt vara under beteckningen hemrum. Den överteoretiserade skolan har åstadkommit skolleda hos många elever. Nu vidgas möjligheterna till jämkad skolgång alltmer och de praktiska ämnena kommer att få större betydelse. Vi opponerade oss mot det relativa betygssystemet och ville ha ett system som ger ett mått på verkliga kunskaper och färdigheter och inte rangordnar kamtarerna. Betygsutredningen lär föreslå att det relativa betygssystemet försvinner. På område efter område har vi fått rätt. Grunden för vår skolpolitik har varit kravet på kvalitet, och skolans yttre förhållanden har också förändrats i en riktning som kan ge utrymme för en bättre undervisning. Men när det gäller själva undervisningens resultat brister det ännu i skrämmande hög grad. Här tycks det inte finnas någon gräns för vilka misstag regeringen måste göra innan den tänker om. Professor Torsten Husén, den progressiva pedagogikens kanske främsta auktoritet i vårt land och den gamla pluggskolans värsta fiende, skrev i Svenska Dagbladet för snart tre år sedan: ”Vi har kommit i en situation där man tycks ha givit upp när det gäller grundläggande baskunskaper. Elever kan flyttas upp klass efter klass utan att ha dessa. Snart kan de som i USA lämna grundskolan utan att ha lärt sig läsa.” Torsten Husén fick rätt. I en rapport finansierad av skolöverstyrelsen och utarbetad av Hans Grundin konstateras att var sjätte elev lämnar grundskolan varje år som funktionell analfabet, dvs. läsoch skrivförmågan når inte upp till kraven i årskurs 6 i grundskolan. En sådan elev blir handikappad när det gäller att klara sig på jobbet eller som samhällsmedborgare. Kunskaperna räcker inte till, vare sig för hans egen eller för samhällets utveckling. Han kan inte följa med vad som händer på områden som intresserar honom, och han kan inte ta ställning till viktiga samhällsfrågor. Men än värre är att ca 5 000 elever varje år lämnar grundskolan utan att nå upp till genomsnittet av kunskaperna i årskurs 4. Dessa elever går nästan alla — i de fall de fortsätter utbildningen — vidare till de tvååriga gymnasielinjerna med ettårig svenska. Grundins undersökning visar här att deras läsoch skrivfärdigheter knappast utvecklats alls utan stagnerar under åren närmast efter grundskolan. När det gäller basfärdigheterna i läsning och skrivning är situationen i vårt land alltså närmast katastrofal. Svensklärarföreningen har också uppvaktat statsrådet Hjelm-Wallén i frågan och bl.a. krävt fler timmar för svenska och mindre undervisningsgrupper. Man krävde även att ämneslärarutbildningen i svenska skall omfatta fyra terminers universitetsstudier, vilket har föreslagits också av UKÄ:s arbetsgrupp. Men långt tidigare, herr talman, har detta krävts från moderata samlingspartiet. Måste misslyckandena bli så påtagliga, innan utbildningsdepartementet ändrar sitt tänkesätt? Inte heller situationen för klasslärarutbildningen ser ljusare ut. Numera räcker det med tvåårig gymnasieskola utan kvalificerat betyg i svenska, vilket innebär att variationen hos dem som antas — och själva ett par år senare skall fungera som lärare — är minst sagt betydande. Flera av dem hör kanske till den grupp vars funktionella läsfärdighet kan diskuteras. Vad gör nu departementet? Statsrådet Hjelm-Wallén hade inte möjlighet att vara närvarande i kammaren i dag, men vi skall på tisdag ha en debatt med anledning av de framlagda rapporterna. Jag vill gärna erinra om att skolöverstyrelsen för några år sedan utarbetade ett handlingsprogram för undervisningen i svenska, men av det blev intet. Det räcker inte med att utbildningsdepartementet konstaterar att det ser allvarligt på situationen. Det räcker inte heller med att, såsom föreslagits i debatten, ändra läsundervisningen så att den bättre anpassas till barnens språk. Skolan måste lära barnen också det vårdade språk som talas och skrivs. Gör man inte det blir de sociala klyftorna mellan olika barn ännu större. När läxorna försvann i Lgr 69 skedde detta för att barn från mindre studievänliga miljöer inte skulle komma i sämre läge än sina kamrater. Om ingen hade läxor skulle skillnaderna utjämnas — trodde man. I verkligheten blev det tvärtom, vilket Grundins undersökning visar. Barn från hem med studieambitioner får ändå läsa hemma — de andra barnen förmenas även uppgiften att ta hem en bok och läsa på. Vi debatterade förra året målpreciseringar i läroplanen och behovet av sådana. Att de behövs framgår allt tydligare. Läroplanerna i dag innehåller alltför mycket av vaga formuleringar om hur arbetet skall gå till, men ingenting om vad eleverna skall kunna. I stället borde läroplanerna ge vägledning om vad som är tillfredsställande, t.ex. läsoch skrivfärdigheter på olika stadier. Det skall bli intressant att se vilka resultat det officiellt nedlagda MUT-projektet —- som dock fortsätter inom skolöverstyrelsen — kommer fram till. Lärarna har det heller inte lätt. Att deras bedömning av elevernas kunskaper varierar kom fram av den huvudlärarenkät, som var en del av Grundins undersökning. Och även om det inte direkt sägs så framgår det klart att betygsrättvisa måste bli en chimär mot bakgrund av hur olika förväntningar lärare ställer på en medelgod elev i olika årskurser. Även här framträder det klart hur omöjligt det relativa betygssystemet är. Men också på andra områden framkommer resultat som står i strid med de förhoppningar som vi inom alla partier knyter till vår skola. 80 26 av svenska folket lär aldrig gå in i en bokhandel, 75 ?6 besöker inte ett bibliotek. Den internationella IEA-undersökningen visade att svenska skolbarn låg i botten när det gällde litteraturintresse. Har det blivit bättre? Svaret är nej. Titta på läromedlen och jämför med läromedelsbeståndet för tio år sedan i en viss årskurs. I dag är det allt färre böcker och allt fler häften. Har man från skolöverstyrelsens sida analyserat vad detta häftesraseri har för konsekvenser för barnens egen inställning till böcker? Nu kommer dessutom nya tongångar från den socialdemokratiska partikongressen. Förstatliga läromedelsproduktionen! När samhället för ett par år sedan gick in i läromedelsproduktionen talades minsann vackra ord om fri konkurrens och att man skulle motarbeta monopol. Nu kommer krav på monopol. Det är inte att undra på, herr talman, att vi från moderata samlingspartiet reagerar med förtvivlan inför dessa nya tongångar. Vi är inte bara övertygade om att resultatet skulle bli en ytterligare kvalitativ försämring, utan vi tycker att det också ligger nära åsiktsförtryck. Det är kvaliteten i utbildningen vi har velat hävda genom åren. Kvalitet kan inte enbart uttryckas med allmänna ord om övergripande mål, kvalitet är också kunskaper och färdigheter. Det mest beklämmande med den socialdemokratiska utbildningspolitiken är att den inte har lyckats förbättra möjligheterna för elever från hem utan studietradition. Jag tror att våra professorer och vetenskapsmän väl kommer att kunna hävda sig internationellt. Men jag ömmar för dem som i dagens språkbruk kallas funktionella analfabeter. Det är inte lärarnas förmåga det är fel på. Men det är fel att inte ge våra lärare möjligheter att fullfölja sin uppgift som kunskapsförmedlare.

Herr talman! Det talas ofta i den här kammaren vackra ord om jämlikhet, solidaritet och människors ansvar gentemot varandra. Det låter bra, men hur fungerar det i verkligheten? Jag vill mot den här bakgrunden säga några ord om de handikappades situation. De handikappade får ofta uppleva att vara utestängda från det som är självklart för andra: ett arbete där den enskildes kapacitet kan tillvaratas, möjligheter till samvaro, möjlighet att delta i föreningsliv och att ta del av kulturutbudet, tillfälle till friluftsliv etc. Men finns den solidaritet som det så ofta talas om så skall de inte behöva känna sig utanför eller utestängda i vårt samhälle. De måste ges möjlighet att vara tillsammans med andra. De har rätt att ställa samma krav på utbildning, arbete och gemenskap och att ha tillgång till samhällets service. För att nå detta måste de kunna förflytta sig, ta sig från en plats till en annan. Här måste samhället hjälpa till. För många handikappade är egen bil det allra bästa för att bryta isoleringen. Att kunna åka i eget fordon till arbete, skola och utbildning är en stor fördel. Men statsbidrag till egen bil är begränsat till om bilen behövs för färd till arbete eller till studier. Vi har från centern krävt generösare bidragsregler. Vi vill att bidrag skall utgå exempelvis till föräldrar med rörelsehindrat barn. Ett sådant bidrag skulle kunna medverka till att bryta isoleringen för handikappade och ge dem större chanser till kontakt och gemenskap med andra. Alla kan dock inte ha egen bil och därför måste en förändring av de allmänna trafikmedlen komma till stånd. Färdmedlens anpassning till alla resenärers behov måste genomföras. De får inte bara se till ökad komfort och bekvämlighet för den som ser och hör bra och den som kan röra sig obehindrat. Vi måste beakta behov och önskemål från alla de fysiskt och psykiskt handikappade som har svårigheter vid resa eller förflyttning. Enligt uppgift är deras antal i dag ungefär en miljon och de har verkligen all rätt att kräva att deras önskemål tillgodoses. Det behövs speciella insatser t.ex. förhöjda perronger, breda dörrar på tåg, bilar, bussar, tillgång till rullstolsanpassade toaletter, lyftanordningar eller lyftplattor, bussar med lift, stödhandtag , förhöjda sittplatser och kontrastfärger för synskadade. Det här är inget nytt, säger någon. Nej, det är inget nytt, men det är fortfarande åtgärder som behöver tillgodoses. Färdtjänsten har betytt mycket för de handikappade. En enig riksdag har framhållit att goda färdtjänstmöjligheter bör skapas för våra handikappade. Jag vill också framhålla att de handikappade själva anser det vara ytterligt angeläget att kommunernas färdtjänst blir lika över hela landet. Antalet resor bör inte begränsas. Ett annat rättmätigt krav är att taxan för färdtjänst blir densamma som taxan för lokaltrafik. Det kan kanske vara av intresse att nämna att varje svensk åker ungefär 840 mil per år — kortare resor, serviceresor, besöksresor, fritidsoch arbetsresor — men varje färdtjänstberättigad åker 44 mil. Vid Centerns kvinnoförbunds höstkonferens har vi diskuterat de handikappades situation och vad man skulle kunna göra för att förbättra deras ställning i vårt samhälle.

Herr talman! Valfrihet, frihet för den enskilde medborgaren, är själva livsnerven i en demokrati i utveckling. Att lämna utrymme för varje enskild att påverka sin egen livssituation — i hemmet, i arbetslivet och som medborgarare — innebär att utveckla hans eller hennes ansvar inte bara för sig själv och sina närmaste utan också för det gemensamma bästa. Det innebär att frigöra den initiativkraft, den förmåga, som varje individ besitter och som är ett väsentligt inslag i en demokratisk gemenskap. Grunden för en verklig demokrati är ansvar och medinflytande. Socialdemokraterna delar säkerligen denna uppfattning, åtminstone i vissa fall. Jag vill gärna tro att deras politik beträffande ökande löntagarinflytande i arbetslivet har som grund att göra löntagarna meddelaktiga i och medansvariga för vårt lands ekonomiska utveckling. På andra områden däremot kan man inte motstå frestelsen att välja den enklaste vägen — att låta den egna övertygelsen om vad som är bäst för människorna resultera i en centralstyrande politik. Exemplen är flera och har berörts och kommer att beröras av andra talare från moderata samlingspartiet. Själv vill jag här tala om barnomsorgen. Bäst illustreras den socialdemokratiska inställningen i denna fråga av den paroll som det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande, Lisa Mattson, för några år sedan uttalade: Vi vill ha arbete åt alla vuxna och kollektiv omsorg om barnen. Vid årets kvinnoförbundskongress hade parollen utbytts mot Trygghet åt barnen, men det egentliga innehållet är detsamma. Regeringens överenskommelse med Kommunförbundet nyligen om en ensidig satsning på utbyggnad av daghemmen visar att det socialdemokratiska kvinnoförbundet har regeringens fulla stöd. Det arbete som utförs inom hemmet erkänns inte som arbete. De hemarbetande registreras i statistiken som stående utanför arbetskraften. Men en vårdargärning inom hemmets väggar är ett väl så samhällsnyttigt arbete som ett arbete utanför hemmet, i vårdyrken eller annan sysselsättning. I den vid FN:s kvinnokonferens antagna världsaktionsplanen står under rubriken Nationellt handlande, bland de minimimål som bör uppnås vid utgången av den första femårsperioden , upptaget erkännande av det ekonomiska värdet av kvinnors arbete i hemmet, inom egen livsmedelsproduktion och försäljning och frivillig verksamhet som traditionellt ej ersätts i pengar. I förslag och rekommendationer av ett FN-organ som i min källa felaktigt anges heta the U.

Detta innebär inte att jag anser eller vill arbeta för att kvinnorna skall stanna i hemmet. Vad jag vill slå fast är: 1. En vårdargärning i hemmet är ett samhällsnyttigt arbete. Politikerna har skyldighet att verka för att det för alla i samhället framstår som ett sådant. 2. Om en människa - man eller kvinna — vill ägna sig åt en vårdargärning i hemmet för kortare eller längre tid är det vederbörandes ensak. Det kan inte accepteras att politiker bestämmer med vad en medborgare i detta land skall arbeta, vare sig med direkta beslut eller med ekonomiska sanktioner.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 Till leda har den enkla sanning upprepats som borde vara uppenbar för alla, att barn lika väl som andra människor är olika. Jag ifrågasätter inte att de allra flesta barn över tre år mår förträffligt av att komma samman med andra barn och att det betyder mycket för deras framtida utveckling att delta i pedagogiskt ledd verksamhet — men däremot att vi politiker skall bestämma att varje barn skall tas om hand så. Bestämmer verkligen politikerna det? Faktum är ju att det är en skriande brist på daghemsplatser och fritidshemsplatser — och att det är arbetslöshet bland kvinnorna. Det finns det statistik på. Vad säger nu denna statistik? Berättar den om vad medborgarna vill under förutsättning att de hade ett fritt val? Nej, inte på något sätt. Vi vet inte ett dugg om medborgarnas verkliga önskningar vare sig om arbete utanför hemmet eller om typ av barnomsorg. Att i en demokrati bedriva politik på så lösa boliner borde vara uteslutet. Vi vet att skattetrycket och inflationen gör det mycket svårt för många familjer att leva på en inkomst. Vi vet att stödet till barnomsorgen ensidigt går till kollektiv barnomsorg — en subvention av 18 000-20 000 kr. om året per daghemsplats är en siffra som ofta nämns. Vi vet att barnomsorg i andra former också är dyr. Demokrati förutsätter fria, självständiga människor med tilltro till sig själva — och tilltro från dem som de har valt att representera sig. Är det tilltro som visas föräldrar till småbarn om att de på bästa sätt vill och kan ordna för sina barn? Nej, det är ett grovt misstroende som socialdemokraterna visar. De vågar inte låta föräldrarna fritt få välja — för de väljer kanske annat än det som socialdemokraterna bestämt är bäst för barnen. Men de som bäst kan avgöra vad det enskilda barnet behöver är i de allra flesta fall dess föräldrar. Och föräldrar avgör forfarande detta — men om de inte tycker som socialdemokraterna straffas de ekonomiskt. Ja, även de som i och för sig vill ha barnen i kollektiv omsorg straffas om de inte kan få daghemsplats. Till dem utgår ingen subvention. I mitt parti är vi övertygade om att daghemsutbyggnaden måste fortsätta. Vi kan nog — trots att vi som sagt vet ytterst litet om behovet — utgå från att flertalet yrkesarbetande och studerande föräldrar önskar daghemsplats för sina barn. Men att låta en doktrinär idé leda till att alla andra barntillsynsformer diskrimineras och att med öppna ögon sätta kvantiteten före kvaliteten kan vi inte acceptera. Statsministern kan inte komma någon vart med att som i går döpa om ren och skär orättvisa till gammaldags kvinnosyn. Kvalitet är verkligen inte i första rummet en fråga om de materiella betingelserna. Som i all vård — och jag vill gärna inkludera skolan här — handlar det i stället främst om ett behov av människor, av många för arbetet lämpliga människor. Underskottet på förskollärare beräknas i år vara uppe i ca 1 500. Om man räknar med i det närmaste full täckning genom daghemmen av omsorgen om barn till yrkesarbetande och studerande föräldrar — och det är ju innebörden av överenskommelsen mellan regeringen och Kommunförbundet — krävs det att förskollärarutbildningen ökas med åtminstone 10 000-15 000 platser. Det skulle innebära att utbildningen redan nästa år måste ökas med bortåt 3 000 platser. Är regeringen beredd att göra det? Enligt dagsaktuella uppgifter planerar man bara för hälften. Föräldrarna, som regeringen förutsätter tacksamt skall använda sig av denna vårdform, får finna sig i en eventuellt bristfällig kvalitet. De kan inte påverka omsorgen om sina barn genom att använda sig av någon annan vårdform. De har inte råd. Är det att stimulera föräldrars ansvar för sina barn? Är det att slå vakt om barnens bästa? Ja, är det demokrati? Det finns naturligtvis andra möjligheter till lösningar av problemet, som tillgodoser kravet på rättvisa och valfrihet. Vi har i mitt parti länge krävt ett skattesystem som tar hänsyn till försörjningsbördan och kostnader för inkomstens förvärvande. För barnomsorgen finns det en lösning, som har funnits med i debatten sedan 1960-talets början, en lösning som redan familjeberedningen 1964 uttalade sitt principiella stöd för, nämligen vårdnadsersättning. Jag skall gärna erkänna att det dröjt innan moderata samlingspartiet anslutit sig till den tanken — vi har haft andra förslag, som till sin inriktning haft samma syfte. Men vi har blivit övertygade om att vårdnadsersättning uppfyller de kriterier som bör uppställas för samhällets insatser beträffande barnomsorgen: Erkännande och stöd av föräldrarnas ansvar för sina barns vård och fostran. Valfrihet mellan omsorg om barnen i kollektiva institutioner, i familjedaghem, genom samarbete mellan flera vårdnadshavare, i hemmet med en förälder eller en ersättare som vårdare. Samhällets erkännande av att en vårdnadsinsats i hemmet är ett samhällsnyttigt arbete. Jag har inte glömt de många ensamstående föräldrarna. Deras valfrihet, deras möjlighet att handla efter vad de anser vara hemmets bästa, är ännu mera illusorisk med nuvarande system men skulle kunna förverkligas med en vårdnadsersättning. Men jämställdheten då? Kräver inte den att kvinnan ovillkorligen går ut i arbetslivet, även om det sker på bekostnad av barnens intressen? Fråga föräldrarna, fråga kvinnorna! Jag tror inte att man kan hitta många som vill avvisa välbehövliga åtgärder för barnen med att ”de konserverar könsrollerna” — ingen utom socialdemokraterna. Dessutom är frågan alldeles felställd — och om man så vill ett utmärkt exempel på diskrimineringen av kvinnorna, en diskriminering som på grund av felsyn omfattas av både män och kvinnor.

Socialdemokratiska kvinnoförbundet har gått främst i den nedvärderingen. Det länder kvinnorna till stor heder att de, trots att de i så stor utsträckning gått ut i arbetslivet och i samhällsarbetet, försökt att vidmakthålla denna kvinnans egen kulturinsats - det är det som lett till det betungande dubbelarbetet. Vad jämställdhet handlar om är att män skall bringas inse att de är medansvariga för denna arbetsinsats, och att kvinnorna skall bringas inse att de är medansvariga för den värld som ligger utanför hemmet. Det handlar om att båda könen skall ha lika möjligheter att välja sysselsättning, att de båda skall vara ekonomiskt självständiga. Ett modernt samhälle måste föra en politik som innebär att hänsyn tas till mannens, kvinnans och barnens intressen, att de bästa betingelser för alla tre parter skapas, att de vuxna tillåts vara och att barnen fostras till självständiga och ansvarsmedvetna människor. Och ett modernt samhälle måste ha ett arbetsliv som anpassas till att kvinnor och män under en period av sitt liv är småbarnsföräldrar. Därför förordar vi i moderata samlingspartiet utökad deltid omfattande även kvalificerade deltidstjänster för båda könen, flextid och, när arbetstidsförkortning blir aktuell, förtur för småbarnsföräldrarna, som måste få en kortare arbetsdag.

Herr talman! Familjepolitiken tycks bli detta års stora debattämne, och det är motiverat — dagens familjer har många problem. Men Olof Palme började sitt familjepolitiska anförande på partikongressen med att påminna om hur det var i början av 1900-talet, i fattigdomens och förtryckets Sverige, och hur mycket bättre det har blivit sedan dess. Han citerade ur Helga Bergvalls bok Jungfru skär, där en tioårings högsta dröm var att få arbeta, för att få råd till en bostad för sig och mamman, elektriskt ljus, värmeledning och WC. Man kan förstå att en socialdemokratisk statsminister vill påminna om hur mycket bättre det har blivit nu, inför moderaternas ständiga svartmålning av dagens Sverige och när många i den gröna vågens tecken gärna ser gångna tiders liv i romantikens försonande ljus. Visst har vi det mycket bättre i dag, på väldigt många sätt. Men att det var värre förr är en klen tröst för dagens familjer, när de sliter för att få hushållskassan att räcka, när mamman inte kan få något jobb eller när hon inte kan ta en erbjuden anställning därför att ingen barntillsyn finns. Det blir knappast lättare att få det trevligt vid middagsbordet, när föräldrar och barn är för trötta efter tio timmars arbetsdag och daghemsvistelse för att kunna tänka på att de i alla fall har en fin WC i sin höghuslägenhet. Dagens unga föräldrar föddes och växte upp under och efter andra världskriget — de behöver naturligtvis ett historiskt perspektiv. Men de behöver framför allt känna att deras förtroendemän förstår deras svårigheter i dag och att de försöker göra något åt dem i dag, steg för steg så långt resurserna räcker. Varken förnöjsamhet över det som hittills uträttats, eller dogmatiska planritningar över ett framtida idealsamhälle, får stå i vägen för ett sådant praktiskt arbete med dagens svårigheter, för dagens barn och föräldrar. Jag tror också att vi politiker bör erkänna, att det finns drag i de gångna årtiondenas utveckling som vi inte gillar och som oroar oss, när det gäller familjernas situation. Jag tänker t.ex. på de nya stora inflyttningsområdena i tätorterna, med deras isolering och anonymitet, deras brist på den trivsel och trygghet som en mindre skala kunde ge. De här områdena är inga bra folkhem, trots sin höga tekniska standard, och många som har flyttat dit är tyvärr inte beredda att ta ansvar för den gemensamma miljön på det sätt som de skulle göra, om de kände sig verkligt hemmastadda. Här är det alltså inte bara fråga om att bygga vidare på vad som gjorts, utan det gäller att vända utvecklingen i nya spår, som bättre kan ta till vara varje människas resurser, intressen och ansvarskänsla. Det program för en liberal familjepolitik som läggs fram för folkpartiets landsmöte nästa vecka bygger på tre mål: 1. En trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barnen. Den sista av de här målsättningarna har på senare tid blivit omstridd. Från det parti som tidigare sade sig arbeta för valfrihetens samhälle hör man nu att valfriheten är något ont, en liberal villfarelse. Tanken bakom denna omsvängning är följande krokiga resonemang, som framför allt framförts och utvecklats av det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Det går inte, säger man, att skapa fullständig valfrihet. Alla alternativ kan inte bli lika ekonomiskt förmånliga. Det är en riktig iakttagelse — men av det drar man den förbluffande slutsatsen att det därför inte alls är angeläget att arbeta för en ökad valfrihet. Vi kommer till motsatt resultat —- även om valfriheten aldrig kan bli perfekt, kan den ökas i förhållande till nuläget — och det är önskvärt att göra det, om man har förtroende för människorna. Lisa Mattson kanske vill kommentera sitt eget resonemang i följande variant. Det är svårt, kanske omöjligt, att skapa fullständig, perfekt jämlikhet. Men blir det därför ointressant eller felaktigt att arbeta för ökad jämlikhet? Slagordet ”ökad jämlikhet” har visserligen stoppats i malpåse av socialdemokratiska partiets informationsavdelning —- men det skall väl inte tolkas som att målsättningen är övergiven? Det viktigaste för att ge barnen en trygg och stimulerande uppväxt är att stärka familjen och ge den möjlighet att fungera väl. Det är svårt att sköta små barn. De: är ännu svårare att uppfostra större barn. Det har det alltid varit — och det är troligen svårare nu än tidigare, bl.a. därför att man inte längre på samma sätt som tidigare stöttas av en äldre generation. Man bor inte tillsammans, och skillnaderna i kultur generationerna emellan är troligen större nu än tidigare. Det är förbluffande att det har varit så svårt att få resonans för kravet på föräldrautbildning. Den skulle inte innebära några underverk, men kunskaper ger större säkerhet. Och en organiserad diskussion mellan föräldrar i samma situation hjälper kanske ännu mer — när man inte är ensam om svårigheterna känns de lättare att ta itu med. År efter år, så länge jag har varit i riksdagen, har vi fått föra fram detta krav och mötts av brist på förståelse: Hur skall det gå till, vad har det för betydelse? Det är vad de ansvariga socialdemokraterna har sagt. Ett glädjeimne den här hösten är att det i socialdemokraternas punktprogram, som antogs på partikongressen, nu utan några reservationer sägs: En föräldrautbildning tillgänglig för alla bör genomföras. Det är bra. Ännu bättre blir det när den finns i verkligheten. Vi kunde ha varit närmare det målet, om de ansvariga i regeringen hade velat driva på i stället för att bara hitta invändningar. En annan, och troligen ännu viktigare, förändring som bör komma för att familjerna skall fungera väl är kortare arbetstid för föräldrarna. I dag är mer än hälften av daghemsbarnen på daghemmet mer än nio timmar — de minsta barnen är där längst. Ännu större är denna andel för barn med ensamstående föräldrar. Med tanke på barnens behov av sömn -— tio, tolv, kanske tretton timmar för de minsta — blir det inte mycket tid kvar för samvaro med föräldrarna. Och det familjeumgänget äger rum dels på morgonen — när man skall jäkta i väg till jobb, skola och daghem -— dels på kvällen, när alla är trötta, hungriga och det mesta går ut på att klara måltiden utan alltför mycket bråk och sedan få ungarna i säng. Målet bör vara att den normala arbetstiden för alla förkortas till sex timmar om dagen. Det är folkpartiets uppfattning, och som ledamöterna vet var vi det första parti som här i riksdagen tog ställning för det. Möjlighet till deltid för föräldrar är bra, men i längden är det ingen lycklig lösning, eftersom man då riskerar att småbarnsföräldrarna — och framför allt kvinnorna — av företagen betraktas som en mindre önskvärd arbetskraft. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet var nog ännu tidigare ute än folkpartiet, och där sade man på samma sätt som vi: Sex timmars arbetsdag för alla, men först för småbarnsföräldrar, eftersom det är mest angeläget! Nu har man ändrat ståndpunkt — nu vill man inte veta av sin gamla åsikt att frågan skall lösas snabbare för den mest angelägna gruppen. Vad är det då som har hänt sedan det socialdemokratiska kvinnoförbundet först tog ställning? Det som har hänt är att vi har fått belyst hur länge det dröjer innan alla kan få sex timmars arbetsdag — tio år, om vi tar ut hela reallönehöjningen på det sättet, annars kanske 15 år eller mer. Dessutom har Camilla Odhnoff visat att det går att göra en dellösning för småbarnsföräldrar? Det är precis som hittills för tio femton år cialdemokratiska kvinnorna i deras önskan om en dellösning, men i stället går de nu i första ledet för att bekämpa en praktisk reform, som tar det mest angelägna först. Motiveringen är just att man inte vill att kvinnorna skall få en sämre ställning på arbetsmarknaden. Som jag nämnde kan det finnas en sådan risk, framför allt om man accepterar skillnader i normal arbetstid som en långsiktig lösning. Men vad är alternativet i dag om vi säger nej till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar? Det är att precis som hittills för tio, femton år framåt ställa föräldrarna — och det blir kvinnorna — inför valet mellan att arbeta utanför hemmet kanske åtta timmar — dvs. nio tio med resor — eller att helt avstå från förvärvsarbete under ett antal år därför att de inte klarar av den dubbla arbetsbördan. Många kommer inte att acceptera den valsituationen. De kommer ändå att vilja ha ett deltidsjobb. Över en halv miljon kvinnor har redan gått ut på arbetsmarknaden på det sättet. Men vilken ställning får de då hos arbetsgivarna? Det vet vi. De får nöja sig med de sämst betalda jobben, utan framtidsutsikter, utan inflytande. Inte ökar det sannolikheten för att papporna tar sin del av ansvaret och kortar ned sin arbetstid, om man väljer de socialdemokratiska kvinnornas väg. Om man däremot följer det förslag som folkpartiet har lagt fram här i riksdagen sedan 1970, och ger småbarnsföräldrarna en rätt att korta ner arbetstiden på sitt ordinarie jobb, så skulle det i varje fall finnas något större utsikter att papporna också tar chansen att vara mer tillsammans med sina barn. Motståndet mot en sådan reform är just ett exempel på att man låter planritningar för framtiden stå i vägen för lösningar av dagens problem. Att ett sådant tänkande slår igenom i det socialdemokratiska kvinnoförbundet måste innebära att de socialistiska dogmatikerna har stärkt sin ställning på reformisternas bekostnad. Det beklagar jag. Ännu mer beklagar jag att beslutet på den socialdemokratiska partikongressen — som inte är alltför lätt att tyda för en vanlig människa — av reformens motståndare inom LO och kvinnoförbundet har tolkats som en framgång. Vi har frågat statsministern när småbarnsföräldrarna kan få sin kortare arbetstid. Tills vi får ett klart svar på den frågan tvingas vi utgå från att de som vill förhala reformen på obestämd tid har lyckats i sitt uppsåt. Det kanske socialministern kan ge oss besked om i dag när han kommer i tur på talarlistan. En trygg miljö för barnen kräver också att barntillsynen kan ordnas på ett bra sätt när föräldrarna förvärvsarbetar och att alla barn ges den stimulans som förskolan innebär. När socialutskottet i somras besökte Nya Zeeland kunde vi konstatera att där är alla barn i skolan från fem års ålder. Hälften av alla treoch fyraåringar går också i någon form av förskola. I många fall är den säkert mindre omfattande än vår deltidsförskola, som vi nu har lyckats införa för alla sexåringar. Exemplet Nya Zeeland är inte enastående, men det är intressant eftersom Nya Zeeland är ett litet land med begränsade resurser men känt för att också på andra områden hålla en hög social standard. Vi har sannerligen ingen anledning till svensk självbelåtenhet när det gäller förskolans utbyggnad. Barnomsorgen är naturligtvis också avgörande för jämlikheten mellan kvinnor och män — utan möjlighet till förvärvsarbete även när barnen är små kan man inte tala om jämlikhet. Olika åtgärder för att skapa jämställdhet på arbetsmarknaden kommer att diskuteras här i kammaren om några veckor, bl.a. vårt krav på ett lagskydd mot könsdiskriminering, så jag går inte vidare in på dem nu. För att föräldrarna skall ha råd att utnyttja den kortare arbetstiden — helt enkelt för att hjälpa dem med den dryga kostnad som varje form av vård av små barn innebär — behövs ett ekonomiskt stöd, någon form av vårdnadsbidrag. Vi har fört fram olika konstruktioner som ett första steg. De har haft det gemensamt att föräldrarna själva skulle få avgöra hur de vill använda pengarna, för att betala daghemsavgift eller annan tillsyn, eller för att korta ned sin egen arbetstid, eventuellt så att den ena av föräldrarna helt är hemma under några år. Detta skapar naturligtvis ingen perfekt valfrihet, och det har vi varken inbillat oss eller försökt ge intryck av. Men det är svårt att bestrida att det blir större valfrihet om föräldrarna får avgöra hur pengarna skall användas än om politikerna gör det med den ena eller andra formen av styrning. Socialdemokraterna är ju numera emot valfrihet. Därför är det helt konsekvent att de säger nej till vårdnadsbidragen. Mer förvånande är kanske att moderater och centerpartister, som vill verka för valfrihet, för fram konstruktioner av vårdnadsbidrag och annat ekonomiskt stöd som missgynnar de yrkesarbetande föräldrarna. Inte är väl det att främja valfriheten? Moderaterna vill också använda skattesystemet i samma syfte. När vi 1970 avskaffade sambeskattningen, eller i varje fall tog ett viktigt steg i den riktningen och gick över till individuell beskattning, var det avgörande skälet att vi ville ta bort tröskeln för den gifta kvinnans utträde på arbetsmarknaden. Högern var motståndare, och den ledande i debatten var redan då Ingegerd Troedsson. Det får väl ses som ett tecken på hennes växande inflytande i moderata samlingspartiet att moderaterna nu är inne på att återinföra sambeskattningen. Sambeskattningen i den form man nu diskuterar — den s.k. tudelningen — betyder dels att man gör det mindre lönande för gifta kvinnor att förvärvsarbeta, dels att man ger ekonomiskt stöd till äktenskapet vare sig det finns barn eller inte i familjen. Därmed blir det naturligtvis mindre resurser tillgängliga för stöd åt barnfamiljerna. Även centerns nye ideolog inom familjepolitiken, Hugo Hegeland, är inne på att återinföra sambeskattningen och därmed motverka valfriheten. Ännu mer anmärkningsvärt är det nog ändå att moderaterna gör anspråk på att arbeta för valfrihet samtidigt som de gör motstånd mot den viktigaste åtgärden i dag för att öka valfriheten, nämligen byggandet av fler daghemsplatser. Om man skall kunna välja att förvärvsarbeta även när man har små barn, måste det finnas en sådan barnomsorg att föräldrarna kan vara trygga för att barnen får en bra vård. Många tusen familjer står i dag i kö för daghemsplats. Ännu fler skulle göra det, om de ansåg att det över huvud taget lönade sig att stå i kö. Moderaterna har aldrig varit entusiastiska för daghem. De har ändå hängt med på en del beslut om ökat stöd, men nu anser de tydligen att det har gått för långt. Vi minns väl alla hur socialdemokraterna i våras sade nej till folk partiets krav på en tioårsplan för full behovstäckning och ökat statsbidrag. Nu har man glädjande nog tänkt om och utlovat ett förslag. En överenskommelse har träffats med Kommunförbundet. Men moderaterna har bara kritik till övers för den här glädjande utvecklingen. Det har man naturligtvis rätt till, men hur får man det att gå ihop med påståendena om att man vill ha ökad valfrihet? Många av oss har väl rätt bestämda uppfattningar om vad som är bra för familjerna och barnen. Personligen tror jag att det är lyckligast för alla parter, om båda föräldrarna kan hålla kontakt med yrkeslivet, men med så kort arbetstid att de också hinner vara med sina barn. Många moderater har säkert den uppfattningen att det är bäst för barnen om man följer det traditionella mönstret med mamma hemma på heltid. Man kan ha olika meningar om den saken. Men gör man anspråk på att arbeta för valfrihet, måste man ju acceptera att människor väljer den livsform som de vill ha, även om det inte är vad man själv tror är bäst. När moderaterna inte vill vara med om en snabb daghemsutbyggnad sviker de kravet på valfrihet, som de själva talar för. Då är det hederligare att göra som socialdemokraterna och erkänna att man inte är intresserad av valfrihet, att man vill styra människorna efter sin egen modell.
Herr talman! Herr Romanus angrep oss och menade att vi inte hade velat ta bort tröskeleffekterna när kvinnorna går ut i förvärvslivet. Vad vi har angripit är den utformning som den individuella beskattningen har fått. Trycket på barnfamiljerna har nämligen blivit så stort att man måste införa mycket stora behovsprövade bostadstillägg. Effekten av detta har blivit att vi fortfarande har mycket höga tröskeleffekter när kvinnan — som Gabriel Romanus säger — går ut i förvärvslivet, under förutsättning att familjen har låga inkomster eller många barn. Problemet är att tröskeleffekterna är allra störst för de familjer som skulle ha det största behovet av en inkomstförbättring, alltså familjer med låga och vanliga inkomster. Tröskeleffekterna blir dessutom större ju fler barn det är i familjen. Vi har motsatt oss uppgörelsen mellan staten och Kommunförbundet därför att den innebär en mycket ensidig satsning på daghem, även i de fall då köerna till familjedaghem av olika skäl är stora. Vi vill att kommunen skall ha möjlighet att göra den utbyggnad som bäst passar föräldrar och barn i kommunen. Vi vill inte att alternativet skall bli en sådan ensidig satsning på daghemmen att man tvingas gå in för nattöppna daghem. Det är därför vi vill ge kommunerna valfrihet att laga så att man bäst tillgodoser föräldrarnas önskemål och barnens behov.
Herr talman! Herr Romanus slår blint omkring sig mot alla partier — såvitt jag kunde märka dock inte mot vpk, vad det nu kan innebära. Därför skulle jag vilja fråga honom: Gagnar detta verkligen saken? Det är helt meningslöst att ha en diskussion med honom i dag efter hans halsbrytande tolkning av vad jag har sagt. Han måste nog läsa på läxan — eftersom han tydligen inte riktigt kan uppfatta vad man säger — innan vi kan fortsätta diskussionen.

Herr talman! Min avsikt var inte att slå vilt omkring mig, fru Mogård. Jag tyckte att jag ganska klart definierade och kritiserade två grupper av motståndare till valfrihet. Den ena gruppen är de som vill styra ut alla efter sin modell, som det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Man säger där: Daghem åt alla; därmed har vi gjort upp med valfriheten — inga vårdnadsbidrag. Den andra gruppen är moderaterna, som i stället vill styra åt andra hållet och missgynna förvärvsarbetande, som är motståndare till ökat daghemsbyggande. Det finns väl helt enkelt på detta område representanter för tre olika linjer — de som vill styra åt ena hållet, de som vill styra åt andra hållet och de som vill ge familjerna så stort förtroende som möjligt. Det är inte bara så att moderaterna har kritiserat vissa detaljer i den här uppgörelsen — det kan vi återkomma till när den kommer upp här i riksdagen. I det ena inlägget efter det andra från moderat håll angriper man en starkare satsning på daghemsbyggande som nu de andra partierna sluter upp omkring och som ju motsvaras av en enorm efterfrågan. Fortfarande är det många tusen familjer som vill ha daghemsplatser och inte kan få dem. Det är den hållningen hos moderata samlingspartiet som jag kritiserar och som jag inte får att gå ihop med att man säger sig tala för valfrihet. Är man för valfrihet, skall man väl i första hand arbeta för det som ökar valfriheten, nämligen i dag ett ökat antal daghemsplatser. Hur skall man kunna välja mellan förvärvsarbete och hemmatillvaro om det inte finns några daghemsplatser? Då finns ju ingen valfrihet. Det är det stora hindret mot valfriheten. Fru Troedssons inlägg i går, som jag läste mycket noga i morse, innebär ju inte bara en teknisk kritik utan också — det framgick — en önskan att man skall minska efterfrågan på daghem genom att göra det mindre förmånligt att förvärvsarbeta. Det är ju det som är innebörden i det sambeskattningsalternativ som man nu diskuterar i moderata samlingspartiet. Det finns tröskeleffekter, sade fru Troedsson, och det är alldeles riktigt. Bostadstilläggen hör också dit, och det är därför som vi har arbetat för att minska marginaleffekterna i bostadstilläggen. Jag tycker inom parentes sagt inte att moderaterna varit alltför aktiva på det området. Men om det nu finns tröskeleffekter, varför vill ni då skärpa dem genom att börja diskutera en återgång till sambeskattningen? Det är verkligen att minska valfriheten för familjerna. Sedan ber jag om ursäkt om jag inte nämnde vänsterpartiet kommunisterna. Jag kanske får tillfälle att återkomma till vpk när fru Lantz har talat. Men vpk kan väl t. v. ta åt sig av det som jag sade om So cialdemokratiska kvinnoförbundet. Vpk är av samma skrot och korn, fast litet värre, skulle jag tro.
Herr talman! Är inte detta att slåss mot väderkvarnar, herr Romanus? Herr Romanus påstår att vi skulle vilja missgynna de förvärvsarbetande. Det är helt befängt. Vad vi i stället hela tiden har krävt är att de som förvärvsarbetar och har nödvändiga kostnader för barnomsorg skall få dra av de kostnaderna. Detta har vi krävt inte minst med tanke på de flerbarnsfamiljer där man kanske gärna skulle vilja förvärvsarbeta men inte har möjlighet till det då man, som herr Gabriel Romanus säkerligen väl känner till, många gånger har svårt att kunna utnyttja daghemmen. Vi vill ge också dessa familjer alternativ. Vi har inte talat om att gå tillbaka till någon sambeskattning. Men vad vi har angripit är att de som bäst behöver en inkomstförstärkning, därför att de har låg eller vanlig inkomst och många barn, i dag får behålla minst av sina inkomstökningar. Det tycker vi är horribelt. Jag sade i går inte någonting om att vi skulle minska efterfrågan på daghem. Vad jag har sagt är att först om vi får en verklig valfrihet kan vi få ett begrepp om den verkliga storleken av efterfrågan på olika vårdformer. Det är därför enligt vårt sätt att se mycket äventyrligt att säga att först skall vi bygga ikapp daghemsbristen, samtidigt som vi vet att allt fler föräldrar tvingas ställa sig i kö till daghemmen, även om de med en rättvisare familjepolitik skulle föredra andra alternativ eller föredra att själva vårda sina barn. Vi tycker mot denna bakgrund att det är utomordentligt angeläget att man ger föräldrarna en verklig valfrihet, så att man också får en uppfattning om det verkliga behovet av daghem och familjedaghem. Jag sade uttryckligen i går att vi vill ”starkt stryka under vikten av att det behov av kommunal barnomsorg som därefter skulle visa sig föreligga snarast möjligt måste täckas”. Vad jag angrep i anförandet i går var finansieringen, för den innebär att staten tar pengarna från kommunerna. Dessa pengar får kommunerna tillbaka, men det är långt ifrån säkert att de får tillbaka belopp som motsvarar hela den ökade belastning på kommunerna som den föreslagna finansieringsformen skulle utgöra. Och de får tillbaka pengar endast under förutsättning att de gör en mycket kraftig satsning på ytterligare utbyggnad av daghem — detta även om det i den speciella kommunen skulle vara väl så angeläget att bygga ut familjedaghemsplatserna. Vi vill alltså ha en allsidig valfrihet för familjerna, för barnen och även för kommunerna.
Herr talman! Fru Troedsson har, som jag tycker, verkligen tappert gett sig in i en diskussion med herr Romanus. Jag vägrar faktiskt att gå i detaljdiskussion med honom. Det blir ju inte bättre av att han upprepar sina feltolkningar. Herr Romanus måste faktiskt läsa på först; det går inte att diskutera annars. Faktum är att vi är ense om principerna. Det är väl svårt för herr Romanus att förstå det vid detta tillfälle, men det kanske går så småningom. Vi är ense om att vi skall ha valfrihet, inte styrning av föräldrarna, vare sig beträffande yrkesarbete, arbete i hemmet eller barnomsorg. Jag har sagt och jag upprepar det: Vi politiker skall icke lägga oss i det.

Herr talman! Fru Troedsson sade, tyckte jag mig höra, att jag slåss mot väderkvarnar. Det vill jag inte alls hålla med om. Jag tycker inte att moderata samlingspartiet i detta fall är någon väderkvarn, utan moderaterna är nog så konsekventa. När ni skall genomföra några reformer här har ni väldigt lätt att komma in på avdragslinjen, så att det ger den effekten att ju högre inkomst man har, desto större stöd får man. Fru Troedsson var motståndare till att vi avskaffade sambeskattningen, men nu säger hon att hon inte har sagt någonting i den frågan. Nej, men hennes partiledare har uttalat sig för att man skall överväga tudelningsprincipen, och den får just den effekten att försvåra den gifta kvinnans utträde på arbetsmarknaden. Det var därför som vi övergav den för fem år sedan. Sedan sade fru Troedsson också att vi skall ha en mera rättvis efterfrågan på daghem. Men är inte innebörden av det att hon menar att efterfrågan i dag är för hög och att vi därför skall bygga färre daghem? Varför annars dra upp den saken? Om vi, som fru Mogård säger, är ense om att bygga så många daghem som möjligt, över huvud taget bygga så mycket som tygen håller och i det fallet driva på socialdemokraterna, regeringen och kommunerna, varför kommer det då aldrig några sådana initiativ från moderata samlingspartiet? Varför är ni bara sura när det äntligen görs någonting? Ni kritiserar inte bara tekniska detaljer utan är negativa över huvud taget. Jag har min tolkning av varför det är på det sättet. Orsaken är att det finns en opinion som inte gillar att det satsas så mycket pengar på daghem. Och ni vill gärna vädja till den opinionen, samtidigt som ni litet pliktskyldigt säger, när ni blir pressade, att det är klart att ni vill ha daghem. Det säger ni förmodligen för att tillfredsställa de unga förvärvsarbetande kvinnor som finns också i moderata samlingspartiet. Men kom inte och säg att ni driver på! Och om ni inte gör det, så är vi inte heller ense. Det är inte så konstigt att det finns människor som tycker att det satsas för mycket pengar på daghem och att de är för dyra. Men där gäller det att förklara, att om vi skall kunna få verklig valfrihet, som moderaterna arbetar för, så får vi ta de kostnaderna, ty annars blir det ingen valfrihet. Man kan inte både vara för valfrihet och samtidigt vara ljum när det gäller daghemmen. Det går helt enkelt inte ihop. Slutligen sade fru Mogård att hon vägrade att gå in i någon detaljdiskussion med mig därför att jag inte har läst på ordentligt. Jag får be om ursäkt för att jag inte har läst på vad fru Mogård sade, men jag kunde inte i hennes anförande uppfatta någonting som stred mot vad hennes partiledare tidigare har sagt i dessa frågor, och därför togjag mig friheten hålla mig till det. Han har väl, jämsides med fru Mogård, en del inflytande i moderata samlingspartiet.

Herr talman! Vi har här i kammaren under några minuter upplevt en borgerlig inbördes träta om vad som menas med valfrihet, och vi har lyssnat mycket intresserade till den debatten. Jag skall här inte ta upp det anförda till närmare diskussion utan vill bara säga att från vår sida är vi alltid angelägna om att genomföra en ökad valfrihet genom konkreta reformer för vilka vi också tar det finansiella ansvaret. Barnomsorgen är där ett gott exempel. De familjepolitiska frågorna har under de senaste åren fått en framträdande plats i den politiska diskussionen. Detta har också präglat debatten här i kammaren. Det är bl.a. ett resultat av det omfattande reformarbete som har pågått på familjepolitikens område. Under de senaste två tre åren har riksdagen på regeringens förslag beslutat om både principiellt och praktiskt mycket viktiga reformer för barnfamiljerna. Jag vill här bara erinra om föräldraförsäkringen och den allmänna förskolan. Stora insatser har under senare år också gjorts för att underlätta en utbyggnad av kommunernas barnomsorg genom daghem och fritidshem för barn till förvärvsarbetande föräldrar, men vi vet alla att väsentliga behov ännu inte är tillgodosedda på detta område. Samtidigt vet vi att allt fler kvinnor söker sig ut på arbetsmarknaden och därigenom också ställer berättigade krav på den kommunala barnomsorgen. Detta måste vi nu lösa. Utbyggnaden av barnomsorgen är den viktigaste familjepolitiska frågan i dag. Regeringen har nyligen träffat en överenskommelse med Kommunförbundet som innebär en kraftigt ökad utbyggnad av barnomsorgen. Överenskommelsen innebär för den närmaste femårsperioden en utbyggnad med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser i fritidshem jämte en ökning av platstillgången i familjedaghem. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra den överenskomna utbyggnaden införs ett nytt statsbidragssystem som innebär en kraftig ökning av det statliga stödet till kommunerna. För att omedelbart få i gång ett ökat byggande av daghem och fritidshem har regeringen redan beslutat om en tillfällig höjning av byggnadsbidraget från den 1 november i år. Det nya statsbidraget till driftkostnaderna, som enligt överenskommelsen införs den 1 januari 1977, är avsett att finansieras genom en socialavgift på arbetsgivarna. Denna överenskommelse kommer att ligga till grund för den proposition om barnomsorgen som regeringen skall förelägga riksdagen. I propositionen kommer också att redovisas en allmän målsättning för barnomsorgen. Målet skall vara att bereda plats inom den kommunala barn omsorgen för alla barn i förskoleåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med särskilda behov av stöd och stimulans, så att efterfrågan på sådana platser kan tillgodoses. Den angivna målsättningen för samhällets barnomsorg innefattande öven fritidsverksamheten för barn i skolåldern bör successivt uppnås i alla kommuner inom den närmaste tioårsperioden. I propositionen avser regeringen vidare att föreslå att lagen om förskoleverksamhet ändras till en lag om kommunernas barnomsorg. Barnomsorgen blir därigenom en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig utbyggnad. Åtgärder kommer också att vidtas för att successivt öka personalutbildningen för barnomsorgen så att det personalbehov som utbyggnaden medför kan tillgodoses. Regeringen har uppdragit åt skolöverstyrelsen att redovisa en planläggning för ökad utbildning av förskolelärare, barnskötare och fritidspedagoger. Denna redovisning har nu kommit in till utbildningsdepartementet och skall bilda underlag för erforderliga statliga och kommunala åtgärder i fråga om personalutbildningen. Den överenskommelse som regeringen nu träffat med Kommunförbundet är av stor betydelse för det familjepolitiska reformarbetet. Vi har under förhandlingarna fått till stånd en överenskommelse som centerpartiets och folkpartiets representanter på kommunförbundssidan är med på. Moderaterna däremot har dragit sig ur överenskommelsen. De förklarar sitt avhopp med att de vill skapa valfrihet. I verkligheten är det, som statsministern också framhöll i går, så att utbyggnaden av barnomsorgen skall undanröja ett av de främsta hindren för en verklig valfrihet och för jämställdhet. Man kan som moderaterna gör principiellt motsätta sig en satsning på barnomsorgen. Men det innebär då att man vill hindra kvinnorna från att förvärvsarbeta och genom förhållandenas tryck mer eller mindre tvinga dem att stanna hemma. Då skall man också ha klart för sig att en sådan politik i första hand kommer att drabba barnen. Många kvinnor kommer ändå att söka sig ut i arbetslivet. I de familjerna kommer man i många fall att tvingas till lösningar som inte är lika bra och som inte ger samma trygghet som en plats på daghem. Det är detta och inte någon valfrihet som är konsekvensen av moderaternas ståndpunkt. Moderaternas avhopp från överenskommelsen om barnomsorgen visar att de inte vill vara med när det verkligen gäller att skapa bättre villkor för barnfamiljerna. Fru Mogård höll, tyckte jag, närmast ett försvarstal i dag för moderaternas ställningstagande. Det framgick av anförandet att den uppgiften inte är särskilt lätt. Utbyggnaden av barnomsorgen är en stor och viktig familjepolitisk reform. De förslag som regeringen kommer att lägga fram innefattar också förslag om den erforderliga finansieringen. Det är så vi måste arbeta —- reformförslag måste också innefatta en lösning av finansieringsfrågorna. När de borgerliga partierna för fram olika förslag om t.ex. vårdnadsbidrag är finansieringsfrågan konsekvent obesvarad. Som statsministern fram höll i går finns det anledning att varna för en sådan löftespolitik. Vi vill från regeringens sida inte driva någon löftespolitik. Vi kommer att driva en familjepolitik med reformer som också innehåller förslag om hur finansieringen skall ske. Eftersom föräldrautbildningen har nämnts vill jag understryka att det är en viktig punkt i reformprogrammet för familjepolitiken. Regeringen har uppdragit åt barnomsorgsgruppen att göra en övergripande utredning om utformningen av en föräldrautbildning som skall vara tillgänglig för alla föräldrar. Barnomsorgsgruppen lägger i dag, om någon stund, fram ett delbetänkande som bl.a. innehåller underlag för en konstruktiv diskussion i dessa mycket viktiga frågor. Till de angelägna reformerna inom familjepolitiken hör en fortsatt utveckling av föräldraförsäkringen som har till uppgift att ge ekonomiskt stöd i sådana situationer i en barnfamiljs liv då en förälder behöver stanna hemma hos barnen. Ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen har presenterats av familjestödsutredningen, och ett förslag om en ny utbyggnadsetapp för föräldraförsäkringen kommer att läggas fram vid det nu pågående riksmötet. Familjestödsutredningen har i sitt betänkande också visat hur man med ersättning från föräldraförsäkringen kan förkorta arbetsdagen för småbarnsföräldrarna, och den frågan har också tagits upp i debatten i dag. Jag vill understryka angelägenheten av åtgärder som ger föräldrarna ökade möjligheter att umgås med sina barn och begränsa långa vistelsetider för barn på daghem. Innan vi tar ställning till en reform på detta område måste vi klara ut hur de praktiska problemen på arbetsmarknaden kan lösas och vad vi behöver göra för att slå vakt om småbarnsföräldrarnas situation i arbetslivet. Sedan remisstiden för familjestödsutredningens betänkande gått ut inom några dagar kommer regeringen att inbjuda löntagarorganisationerna till överläggningar i dessa frågor. Herr talman! Familjepolitiken gäller några mycket väsentliga frågor —- barnens trygghet och utvecklingsmöjligheter, jämställdheten mellan män och kvinnor, samhällets service till barnfamiljerna och det ekonomiska familjestödet. Alla dessa frågor får vi anledning att återkomma till. Vi kommer aldrig att ha råd att på en gång göra allt vi vill. Med utgångspunkt i en helhetssyn på familjepolitiken kommer vi att steg för steg föra det familjepolitiska reformarbetet vidare. Jag har med detta inlägg framför allt velat peka på den stora betydelse som vi tillmäter utbyggnaden av barnomsorgen.
Herr talman! Först apropå jämställdheten. Stanna hemma, sade socialministern. Är det socialministerns definition på en vårdargärning i hemmet? De som av brist på daghemsplatser eller för att de anser att deras barn behöver annan omsorg, de som alltså använder sig av andra vårdformer än kollektiv barnomsorg, får inte något stöd för sina vårdnadskostnader. Kallar socialministern verkligen detta för rättvisa? Ingen löftespolitik, säger herr socialministern. Hur skulle det vara med en politik för rättvisa och valfrihet? Nej, här får man höra att den ansvarige ministern frankt, under hänvisning till statsministern, deklarerar att rättvisa och valfrihet nog inte kan tillgodoses med tanke på finansieringsproblemen. Vad han egentligen ville säga är att det är för dyrt. Han vill inte ens försöka arbeta sig fram mot ett sådant mål utan avskriver tanken från början. Vårdnadsersättning är dumt därför att det är dyrt. Är det dyrt? Är det någon som vet det? Är det någon som sedan 1964, när familjeberedningen principiellt uttalade sitt stöd för tanken, har besvärat sig med att räkna på det? Har det skett en grundlig utredning med beaktande av konsekvenserna för subventionerna av daghemmen, för yrkesverksamheten och för det därav följande skattebidraget till samhället, för andra bidragsformer och för skattesystemets utformning över huvud taget? Har någon räknat på kostnaderna för de många problem som kan uppstå på grund av utebliven, felaktig eller bristfällig barnomsorg? Nej, ingen har gjort detta. Socialdemokraterna har bara bestämt att det är bäst för barnen med kollektiv barnomsorg. Den som inte tycker som socialdemokraterna är då ansvarslös och bryr sig inte om barn eller annat sådant. Jag kan inte för mitt liv fatta hur en så upprörande orättvisa får bestå som det innebär att ensidigt subventionera en vårdform och fullständigt strunta i föräldrar som måste anlita andra vårdformer. Jag förstår inte hur någon ansvarig politiker kan stå upp och försvara en sådan anordning.
Herr talman! Jag noterar med glädje att barnomsorgsgruppen nu kommer med ett resultat, i varje fall i form av ett diskussionsunderlag när det gäller föräldrautbildningen. Det är utmärkt. Jag kan bara inte låta bli att tänka på var vi kunde ha varit, om socialdemokraterna något tidigare hade insett hur viktig den här frågan är. Under hela den tid som vi hade en särskild familjeminister vidtogs inte en enda konkret åtgärd för att föra oss närmare detta mål. En utredning tillsattes, men inte någonting fördes ut i det verkliga livet under hela den tiden. Det tycker jag är beklagligt. Det saknades sannerligen inte påminnelser i riksdagen i frågan. Beträffande den socialdemokratiska partikongressens beslut om kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar, där jag hoppades få ett besked från socialministern, är jag ledsen att inte kunna vara lika positiv. Herr Aspling sade att man skall fundera över de praktiska problem som kan uppstå. Det är klart att arbetsgivarna och LO inte har någon svårighet att hitta praktiska problem. De har alltid funnits när det gäller att anpassa arbetslivet efter enskilda människors behov, som avviker från genomsnittet. Vi vet hur besvärligt det var att skapa deltidsarbeten, t.ex. inom sjukvården. Inte förrän det blev ont om arbetskraft lyckades det. Då gick det ganska bra att övervinna den här kanske naturliga och mänskliga konservatismen på arbetsgivarsidan och anpassa arbetslivet efter enskilda människors skiftande behov. Men benägenheten att lösa de här problemen ökar, om regeringen vill säga rakt ut att den vill ha en sådan här reform och tala om när den skall vara genomförd. Staten har ju — i varje fall på vissa arbetsplatser — kunnat ge sina anställda rättighet att arbeta kortare tid när de har småbarn. Varför skall inte de enskilda arbetsgivarna också kunna lösa den uppgiften, särskilt om vi har en regering som säger sig vilja driva på de enskilda arbetsgivarna. Det oroande med det här beslutet, är att de som helt och hållet är emot en särskild reform för småbarnsföräldrar, och som anser att vi skall vänta i 10-15 år tills alla kan få sex timmars arbetsdag — som Lisa Mattson och hennes förbund — har inhöstat detta beslut som en framgång. Jag måste tyvärr säga — även om herr Aspling uttalar sig på ett vänligt sätt — att så länge det inte finns några konkreta besked om när den här reformen kan införas, får vi utgå ifrån att de har haft framgång i sina strävanden att få den uppskjuten på obestämd tid.

Herr talman! I denna viktiga fråga beträffande bättre barnomsorg har under gårdagen och också i dag åberopats den överenskommelse som träffats mellan Kommunförbundet och regeringen. Fru Troedsson blandade i sitt inlägg i går också in finansieringsdelen i den diskussionen och lät påskina att den ingick i överenskommelsen. Jag vill ytterligare poängtera att finansieringsfrågan icke ingår i överenskommelsen. Den finns antecknad till förhandlingsprotokollet såsom regeringens ensidiga anmälan. Vi har från centern och folkpartiet klart deklarerat — det kan statsrådet verifiera — att vi icke anser det riktigt att Kommunförbundet skall förhandla med regeringen om finansieringsfrågor i statsbudgeten. Men vi är från centern angelägna att understryka att förslaget om konstruktionen och förstärkningen av de statliga insatserna för att bygga ut den kommunala barnomsorgen är ett utomordentligt viktigt steg för att nå en bättre barnomsorg och därmed en ökad valfrihet. Från centern ser vi detta i kombination med vårdnadsbidrag som en väsentlig och nödvändig reform, som icke i sin helhet får vänta utan nu måste komma till en lösning. Jag finner det angeläget att understryka detta också med anledning av vad herr Romanus nyss sade om att centerns förslag inte skulle innebära en jämställdhet mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande. I det sammanhanget vill jag bara kort konstatera att självfallet måste i det system som vi förordar avgiftsuttaget från föräldrarna anpassas till den tid föräldrarna arbetar. Den konstruktionen måste finnas med i det stora paketet. Jag vill, herr talman, klart konstatera att det här är viktiga frågor och vi finner dem från centerns sida vara så angelägna att vi vill ha dem lösta omedelbart. Sedan ytterligare en kommentar beträffande överenskommelsen. Självfallet skall Kommunförbundet verka för denna målsättning. Den är angelägen att uppnå, det vill jag verifiera. Alltid är det ändå kommunerna själva som bestämmer om utbyggnaden, som bestämmer om antalet platser, som bestämmer om fördelningen mellan daghem och familjedaghem. Sedan har man att ta hänsyn till de förutsättningar som de nya bidragskonstruktionerna ger i det avseendet.

Herr talman! Det är riktigt att finansieringen inte ingår i uppgörelsen, men det finansieringsförslag som regeringen lagt fram är en protokollsanteckning. Det innebär att kommunerna på sikt, när finansieringen verkligen slår igenom i kommunernas ekonomi, själva får betala hela överenskommelsen och mer därtill. Det är inte som vi ser det något sätt att verkligen förbättra kommunernas ansträngda ekonomiska underlag. Jag hoppas att det när propositionen kommer skall gå att få en borgerlig enighet om en annan typ av finansiering. Herr Boo säger att det ändå alltid ankommer på kommunerna att själva göra avvägningen. Jag tolkar det så att den uppgörelse som träffats inte skall tas ordagrant. I överenskommelsen står det nämligen att man förutsätter att kommunerna genom att bygga daghem under den kommande femårsperioden skall kunna tillgodose 80 96 av efterfrågan. Vad vi ifrån vårt håll har rest starka krav på är att varje kommun vid den planmässiga utbyggnaden skall få full frihet att göra den fördelning på olika tänkbara vårdformer som bedöms vara bäst utifrån föräldrarnas och barnens behov i just den kommunen. Vi har också krävt att statsbidragen till de olika vårdformerna — daghem, familjedaghem, flerfamiljssystem osv. — skall vara neutrala och inte styra kommunerna i den ena eller andra riktningen.
Herr talman! Jag har en känsla av att många av kammarens ärade ledamöter med intresse följt den inbördes debatt som borgerligheten har varit engagerad i. Den visar splittring och söndring i en mycket stor och väsentlig fråga. Jag skall inte kommentera detta. Jag har bara velat notera det som ett symtom på svårigheterna för de borgerliga partierna att kunna samla sig när konkreta stora sociala reformer aktualiseras. Till fru Mogård vill jag säga, att när hon talar om valfrihet måste man komma ihåg att den första och grundläggande frågan är att kunna ge familjer, som i dag står i daghemskön, möjligheter till platser på daghem. Det finns ingen logik i moderaternas tal om valfrihet, så länge bristerna inom barnomsorgen är så påtagliga som vi alla vet att de är i dag. Dessa brister vill moderaterna inte vara med och avhjälpa. Det har framgått av debatten. Man kan bara konstatera att moderaterna igen visar ett mycket talande prov på ett förstelnat familjepolitiskt tänkande. Jag skulle vilja ge fru Mogård ett råd: Gå ut till barnfamiljerna och fråga dem som står i köerna vad de vill. Svaret kommer att bli entydigt. Till herr Romanus vill jag säga att vi beträffande småbarnsföräldrarna inte bara funderar. Vi kommer att inbjuda löntagarorganisationerna till direkta överläggningar om dessa viktiga frågor och problem. Har herr Romanus någonting emot detta? I så fall måste han i hög grad ha kommit vid sidan av den här debatten. Många väsentliga praktiska frågor måste bli belysta, och vi skall ta upp dem med löntagarorganisationerna. Föräldrautbildningen är viktig. Här i landet är det alltid så att när stora frågor aktualiseras, måste vi penetrera dem och utreda dem. Det är vad som nu har skett. Jag är glad för att det betänkande, som jag får i min hand om någon stund, tar upp föräldrautbildningen. Jag delar herr Romanus uppfattning att detta är viktigt. Jag är glad för att kunna tillägga att stora folkrörelser också är engagerade i denna verksamhet och planerar ett mycket omfattande arbete på detta område. Jag tror det är ett mycket viktigt komplement. Till herr Boo skall jag bara säga att det viktiga och angelägna var att vi nådde en uppgörelse med Kommunförbundet och att centern och folkpartiet här ställde sig bakom. Jag vill gärna säga att detta är en stor reform och den är kostnadskrävande. Jag skall inte här ta upp finansieringsfrågorna, men jag har strukit under förut, och låt mig göra det igen, att när stora reformer aktualiseras och introduceras, då måste de också betalas. Vi tar ansvaret för finansieringen. Annars är det ingen mening i reformpolitiken. Löftespolitik och överbud skulle vara att föra över frågorna på ett innehållslöst propagandaplan. Här rör vi oss med frågor som gäller stora grupper barnfamiljer. Det är en kostnadskrävande och omfattande reform. Vi är beredda att ta ansvaret för den. Men jag skall inte ta upp denna fråga nu. Vi får återkomma till den. Jag har emellertid velat notera att vi alla kände stor tillfredsställelse denna förhandlingsdag när vi kunde nå enighet om hur vi nu skall bygga ut barnomsorgen ute i kommunerna.
Herr talman! Låt mig först bara säga att jag blev litet förvånad när herr Boo i en replik till socialministern gav sig på mig. Han borde i varje fall ha hållit sig till vad jag sade, nämligen att centerns förslag till vårdnadsbidrag, som det är utformat, missgynnar de förvärvsarbetande —det kan ju vem som helst räkna ut — eftersom bidraget är beskattat. Jag har självfallet ingenting emot, herr Aspling, att ni talar med löntagarorganisationerna. Det kan kanske vara idé att även tala med arbetsgivarna. LO och Arbetsgivareföreningen är väl ungefär lika konservativa på denna punkt, så båda kan behöva få ett resonemang till stånd. Men det viktigaste är ju att det kommer någonting ut av ett sådant samtal och att föräldrarna får ett besked om att det här går att lösa. Det får inte vara så, att man bara kan ordna kortare arbetstid när det behövs för produktionens skull, utan det skall vara möjligt också när människorna behöver det. Tills vi har fått ett sådant besked, är i varje fall inte jag tillfredsställd. Föräldrautbildningen är utmärkt. Min marginalanteckning där var bara att om familjeministern när vi förde fram frågan första gången hade sagt att det här var en bra och viktig synpunkt, det här skall vi sätta i gång och utreda med detsamma, därför att vi inser att föräldrarna behöver det, så hade det varit ännu bättre. Nu sade familjeministern: Ja, den där föräldrautbildningen, som folkpartiet och herr Romanus talar om, vet jag inte vad den skall vara bra för — det är ju ingenting angeläget. Det var det som jag tyckte var beklagligt. Sedan noterade herr Aspling att det rådde oenighet mellan folkpartiet och moderaterna i fråga om daghemsutbyggnaden. Det är väl knappast ägnat att förvåna att ett liberalt parti och ett konservativt parti har olika uppfattningar i viktiga politiska frågor. Annars behövdes det ju inte två partier. Att det behövs ett liberalt parti just när det gäller familjepolitiken är klart. Det finns många människor som vill ha en ökad daghemsutbyggnad men som inte är intresserade av någon socialism, som inte vill ha planhushållning, eller att staten skall ge sig in och reglera i det ekonomiska livet och på andra områden. För de människor som vill ha en familjepolitik som satsar på att ge människor möjlighet att förvärvsarbeta och samtidigt vara tillsammans med sina barn, som verkligen vill driva på daghemsutbyggnaden, men som inte önskar någon socialism inom den ekonomiska politiken, är det viktigt att folkpartiet finns.
Herr talman! Herr Aspling talade om inbördes träta mellan de borgerliga partierna. Det är riktigt att vi något skiljer oss åt vad beträffar medlen att uppnå våra mål på detta område. Men jag ser det ändå som ett styrkebälte att vi är så helt eniga om målet för familjepolitiken, nämligen att ge valfrihet för småbarnsföräldrar mellan hemoch förvärvsarbete men också mellan olika former av barntillsyn. Det tycker jag det finns all anledning att stryka under. Herr Aspling sade att vi skulle gå ut och fråga barnfamiljerna. Men att bara bygga daghem löser inga som helst valfrihetsfrågor. Har man hand om barnomsorgen i en kommun, är det mycket lätt att konstatera att många av de föräldrar som i dag lämnar sina barn på daghem gör det av tvingande ekonomiska skäl. Med en politik som ger större valfrihet skulle de kanske välja att vara hemma hos barnen och på det sättet göra en väl så stor insats. Den möjligheten att välja har den socialdemokratiska politiken förmenat dem. Vad vi har reagerat mycket starkt mot när det gäller regeringens synpunkter på hur uppgörelsen om utbyggnaden av daghemmen skall finansieras är att finansieringen måste leda till höjda kommunalskatter och framför allt till starkt höjda skatter för landstingen. Det måste innebära ytterligare minskade möjligheter för de familjer som så önskar att antingen avstå från förvärvsarbete för att i stället själva ta hand om barnen eller själva på egen bekostnad skaffa fram en ersättare i de fall då daghem inte kan utnyttjas. Vi skall ändå, herr Aspling, vara mycket väl medvetna om att det också finns familjer som har många småbarn, där det enda realistiska alternativet helt enkelt är vård i det egna hemmet. Den gruppen får väl ändå inte sättas på undantag, herr Aspling?
Herr talman! Socialministern tyckte att jag skulle ta kontakt med barnfamiljer. Jag har faktiskt ett litet barnbarn, och det får inte plats på daghem ännu på flera år. Det kanske kommer som en överraskning för socialministern, men faktum är att detta barn måste ha vård och fostran under den tid hon väntar på daghemsplats. Det är mycket dyrt, men hon eller hennes föräldrar får inget som helst stöd när det gäller denna vårdkostnad. Sedan skall jag berätta också en annan sak för socialministern: De flesta kvinnor i moderata samlingspartiet är faktiskt yrkesarbetande, utom de i de allra högsta åldrarna. Det är litet antikverat av socialministern att tro att våra kvinnor skulle skilja sig på något sätt från kvinnor i andra partier. Det är heller inte den diskussionen vi skall föra. Jag har alltså deklarerat — och jag anser att jag därvidlag har FN bakom mig — att politikerna inte skall lägga sig i vad människor sysslar med om de gör ett hederligt arbete. Och jag hävdar fortfarande att arbete i hemmet också är hederligt arbete. Poängen i det här resonemanget är: Skall inte samhället ge stöd, så att varje barn får den för det bästa omsorgen? Är det bara föräldrar till barn som ges plats i kollektiv barntillsyn som skall ha stöd? Är detta verkligen rättvisa och valfrihet? Är det tilltro till föräldrarnas ansvar och vilja att ta hand om sina barn? Nej, det är inte det. Det är en styrning av föräldrarna. Det innebär därför ett misstroende mot föräldrarna.

Herr talman! Jag skall inte gå i någon närmare debatt med fru Mogård. Jag tycker att moderaternas avsteg från uppgörelsen med Kommunförbundet talar sitt eget språk. Det är tillräckligt. Sedan sade fru Troedsson att man på borgerlig sida — hon riktade sig till herr Romanus — ändå är enig om målsättningarna. Jag skulle vilja fråga herr Romanus om han är ense med fru Troedsson och moderaterna om målsättningarna. Det vore intressant att höra. Jag skall inte heller förlänga debatten så mycket mer när det gäller småbarnsfamiljernas arbetstid etc. Jag hänvisar herr Romanus till regeringsförklaringen. Där sades det klart ut att en förlängning av ersättningstiden för föräldrar som stannar hemma i samband med barns födelse och en förkortning av arbetsdagen för småbarnsföräldrar är angelägna reformer. Regeringen kommer att inbjuda löntagarorganisationerna till överläggningar rörande de praktiska problem på arbetsmarknaden som måste lösas för att beslut skall kunna fattas i denna fråga. När remissbehandlingen om kort tid är avslutad kommer vi att inbjuda löntagarorganisationerna.

Valet kommer så småningom att stå mellan en stegvis allmän nedtrappning av arbetstiden eller delreformer för vissa grupper. I dag saknar vi emellertid underlag för att avgöra vilken väg som är den riktiga; kanske måste det bli fråga om att kombinera insatser av båda slagen.” Jag tycker att det är viktigt att ett uttalande i fackföreningsrörelsens egen tidning finns med i belysningen av denna fråga.

Herr talman! Om man spottar på en sten tillräckligt länge så blir den blöt. Socialministern, fru Mogård och herr Romanus kan vara övertygade om att kampen för fler och bättre daghem kommer vpk tillsammans med aktionsgrupper och barnfamiljer att driva till dess barnomsorgen ges ett sådant utrymme som den skall ha. Alla förskolebarn borde ha rätt till daghemsplats, alldeles oavsett om mamman förvärvsarbetar eller ej. Och alla yngre skolbarn borde ha tillgång till fritidshemsplats. Detta borde vara ett axiom för alla politiker vid det här laget, efter alla utredningar och opinionsyttringar som entydigt talar om hur viktig barnomsorgen är. Men inte ens den nödvändigaste barnomsorgen tillgodoses. Både den politiska och den ekonomiska viljan saknas hos borgare och socialdemokrater. I valtider är det lätt att förledas tro att det finns fler partier än vpk som vill bygga bort daghemsbristen. År efter år tvingas många barnfamiljer till otillfredsställande nödlösningar för att klara tillsynen av barnen. Ytterst är det barnen som blir slagträna i striden om fler daghem, och det är också barnen som dyrast får betala för samhällets bristande ambition att bygga ut barnomsorgen. Det kan nu konstateras att förskoleplanen blivit en statistisk manipulation som saknar all förankring i verkligheten, och den bittra sanningen är, trots socialministerns många försäkringar, att förskoleplanen inte ger någon utbyggnad att tala om. Ungefär hälften av alla förskolebarn behöver en daghemsplats därför att deras mammor förvärvsarbetar. Dessutom tillkommer de barn som av olika sociala skäl behöver en daghemsplats. 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser på fem år — det är regeringens svar på förskoleplanen som slog snett. Tror socialministern att det räcker att bygga ut med 100 000 daghemsplatser till 1980, när det i dag behövs 400 000 platser? Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i stället 50 000 nya daghemsplatser varje år. Eller tror socialministern att 200 000 lågstadiebarn med förvärvsarbetande mödrar klarar sig på en utbyggnad av 50 000? Och hur skall behovet av fritidshemsplatser för 10-14-åringarna tillgodoses? Men det behövs inte bara en kvantitativ utbyggnad av barnomsorgen. Det behövs också en kvalitativ. Alltför länge har kvaliteten på barnstugorna blivit eftersatt. Från kommunerna har ofta hävdats att bristen på utbildad personal hämmar utbyggnadstakten. Barnstugeutredningen har gjort jämförelser mellan personalbehov och personaltillgång, och enligt de beräkningarna måste det fram till 1980 utbildas upp till 58 000 personer utöver vad som planerats för att barnstugornas behov av adekvat utbildad personal skall kunna tillfredsställas. Arbetslivet är inte anpassat till de vuxnas roll som föräldrar, och därför kommer barnen hela tiden i kläm mellan föräldrar och yrkesarbete. Arbetslivet måste förändras och anpassas även till barnens behov av mer kontakt med föräldrarna. Sex timmars arbetsdag skulle därför bli en nyckelreform för alla förvärvsarbetande och för alla barn. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit en nedskärning av arbetsdagen så att sex timmars arbetsdag är uppnådd 1980. De primära utgångspunkterna när det gäller att bygga bort daghemsbristen måste vara barnens behov och föräldrarnas möjligheter att förvärvsarbeta eller studera. Men i diskussionen om barnomsorg har kommunernas ekonomiska resurser ofta anförts som en begränsande faktor för utbyggnaden. Det finns utredningar från skilda delar av landet som redovisar nettokostnaden för kommunerna när hänsyn tagits till kommunernas ökade skatteintäkter och minskade socialutgifter samt till föräldraavgifter och statsbidrag. Resultaten från dessa utredningar varierar, men i stort sett pekar de i samma riktning, nämligen att de faktiska nettokostnaderna på sikt för kommunerna blir obetydliga eller t.o.m. blir till ett nettoöverskott. Vänsterpartiet kommunisterna menar att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för barnomsorgen på såväl kort som lång sikt. Kortsiktigt måste staten ta över personalkostnaderna och långsiktigt hela kostnaden för barnomsorgen. Man kan notera att regeringen nu också blivit medveten om att en kostnadsförskjutning måste ske till förmån för kommunerna. Regeringens förslag till nya finansieringsformer måste ses som en framgång för de förslag som vpk under många år ställt. Även om utbyggnaden av barnomsorgen sålunda mer skenbart än reellt belastar den kommunala ekonomin finns det från andra utgångspunkter skäl att leda debatten in på kommunernas allmänna ekonomiska situation. Skatterna är mycket höga. Sedan 1968 har kommunalskatten ökat från 19 till ca 26 kr. för år 1976 i genomsnitt. Det finns många orsaker till detta, bl.a. att kommunerna måste med kommunala medel finansiera statliga ålägganden, som borde finansieras helt med statsbidrag. Särskilt kännbart är detta givetvis i de s.k. inflyttningskommunerna, där krav samtidigt ställs bl.a. på färdigställande av skolor, daghem, vägar och bostäder, förutom krav på social service i övrigt. Dessutom är den proportionella skatten ur fördelningssynpunkt orättvis. Låginkomsttagare drabbas hårdast av kommunalskatten. Det är oftast i inflyttningskommunerna som lågoch mellaninkomsttagarna finns, och det är också inflyttningskommunerna som toppar den kommunala skatteligan. Men det är inte bara de statliga åläggandena som pressar kommunernas ekonomi. Lagstiftningen när det gäller beskattning av företagen är fullkomligt hänsynslös mot kommunerna och leder till att intäkterna till kommunerna uteblir samtidigt som företagen ställer krav på kommunerna vad gäller bättre vägar för att underlätta deras distribution, bättre vattenoch avloppsförhållanden, skräddarsydda utbildningar för att få arbetskraft som passar ortens företag. Jag skall ta ett exempel från min hemkommun Huddinge, där f. ö. budgetarbetet för 1976 torde vara det svåraste hittills utan att kommunen egentligen på något område tillmötesgår invånarnas krav på högre standard, förbättrade och nya nyttigheter. En tio-i-topp-lista från min kommun över de största juridiska skattebetalarna i kommunen visar att t.ex. Ikeas skatteförmåga har sjunkit från 6,3 milj.kr. år 1969 till under 1 miljon 1974. Samtidigt som Ikeas verksamhet och försäljning ökat enormt har företagets skatteförmåga minskat till en sjundedel. Billmans regulator, med 700 anställda, finns inte ens med bland de tio största skattebetalarna i kommunen. Konsum och KF:s Vårbybryggeri, som var en stor skattebetalare så sent som 1971, har också ramlat bort från listan. Inte heller Essos stora anläggning med bensinstation och hotell finns med. Ingen tror väl att skatteförmågan på något sätt minskat för t.ex. Ikea till en sjundedel av vad den var för fem år sedan; tvärtom. Men bolagen begagnar sig av lagliga möjligheter att smita undan så att skatten blir så lindrig som möjligt. Fyra av de tio största skattebetalarna är bostadsorganisationer. Bostadsrättsföreningar och kommunens bostadsstiftelse, som inte har någon som helst produktion, svarar genom bara fastighetsskatt för inte mindre än 75 96 av skatteinkomsterna från de tio största företagen. Min egen bostadsrättsförening på bara 200 lägenheter betalar i fastighetsskatt nästan lika mycket till kommunen som det stora Ikea gör. 187 milj.kr. inkommer i år i skatt i Huddinge, och därav svarar företagen för bara 6 milj.kr. Man kan fråga sig om detta förhållande är rimligt. Företagens alla möjligheter att smyga undan vinsterna, t.ex. i form av s.k. koncernbidrag till utlandet eller till mer eller mindre skenbara förlustbolag i andra landsändar, måste stoppas. Den mot kommunerna hänsynslösa lagstiftningen om företagsskatten måste upphöra. Kapitalet skall beskattas, företagen skall betala skatt efter sin verkliga produktion i resp. kommun och därigenom tvingas att — precis som löntagarna måste göra — bidra till kommunernas kostnader. Också när det gäller låneoch bidragsdelen har kommunerna stora bekymmer dels genom att lånemarknaden är begränsad och kringgärdad av diverse kvoter och utmärks av höga räntor och allt kortare amorteringstider, dels genom att statsbidragen inte har anpassats till de ålägganden som kommunerna fått genom riksdagsbeslut. Vad gäller kommunernas utgiftsproblem vill jag nämna några omständigheter som försvårar kommunernas ekonomiska situation. För det första har markpriserna stigit genom en fortsatt markspekulation, som i sin tur leder till höga exploateringskostnader och som vidare ger höghyror för bostadskonsumenterna. För det andra belastas kommunerna med arbetsgivaravgifter som tar en dryg del av pengapotten. Än större blir det här problemet, om kommunerna även skall drabbas av en höjd arbetsgivaravgift för att finansiera den tänkta skattereformen. Om den finansieras helt via arbetsgivaravgift, innebär det att kommunalskatten måste höjas betydligt. Dessutom har kommunerna en stor del lågavlönad personal, som måste få rejäla lönelyft. Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger tidigare lagt fram förslag som syftar till ekonomiska lättnader för kommunerna. Jag vill gärna upprepa de kraven: En förändring av markpolitiken så att markspekulationen upphör. Ett slopande av arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting. Ökade statsbidrag till verksamhet som ålagts kommunerna.

Herr talman! År 1972 presenterade Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund ett familjepolitiskt program, som är den första verkligt genomtänkta analysen av familjens roll i framtidens samhälle. Den analysen visar att vi måste få en samlad lösning på frågor som rör arbetsliv, barnomsorg och jämställdhet.

Men jag måste tillstå, herr talman, att jag börjar bli mer och mer betänksam inför utvecklingen av den familjepolitiska debatten här i landet. Jag har med mycket stort intresse lyssnat till herr Romanus. Han talade lugnt och avspänt. Men det fanns för ett par år sedan både affekt och aggression i hans tonfall då vi diskuterade valfriheten. Han kunde inte förstå eller acceptera vår analys att den verkliga valfriheten icke går att genomföra, helt enkelt därför att vi icke har tillräckligt stora ekonomiska möjligheter att lämna ett val mellan arbete utanför hemmet och kompensation för den lön som annars faller bort. Det har vi icke råd med. Därför är det ganska glädjande att i Liberal debatt nr 4 i år — det nummer som presenterar folkpartiets nya familjepolitiska program, som skall debatteras på folkpartiets stämma — läsa en artikel av Lillemor Mundebo som tar upp principerna och resonemangen bakom detta nya program. Jag citerar: ”De flesta människor har i dag ingen eller obetydlig valfrihet.

Det har varit beklämmande — ja, genant — att behöva konstatera att vi inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet, när vi höll kongress i september månad, ansåg oss föranledda att anta en resolution där vi uttalade att vi icke var barnfientliga. Det var genant att behöva göra det, men skulden faller inte på oss utan på två borgerliga kvinnoförbund, som omedelbart gick ut i pressen och talade om vår barnfientlighet. Jag kan icke kalla detta annat än aggressivitet och brist på respekt för den lågmälda och analyserande debatt som vi verkligen måste ha kring dessa frågor. Det är en av anledningarna till att jag är bekymrad över den familjepolitiska debatten som den förs f.n. Den andra anledningen är att vi — medlemmarna i det socialdemokratiska kvinnoförbundet — blev kallade för barnfientliga helt enkelt därför att vi hade en annan uppfattning än många andra om två år och fem månader av ett barns liv. Jag tror att det behöver sägas någon gång att vi håller på att skapa en ganska bekymmersam gränsdragning, som vi inte har haft tidigare. Det sker måhända när vi talar om önskemålet - som man finner på många håll — om kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar.

Jag tycker verkligen att vi skall fråga oss: Håller vi i den ganska akademiska debatt vi för kring dessa frågor på att föra in begreppet att barn är småbarn till dess de är tre år och sedan är de enbart barn? Så är det verkligen inte, herr talman. Och jag tror att något av det mest väsentliga som har sagts i de här frågorna sades av oss i vårt uttalande på kongressen och även av statsminister Palme på den socialdemokratiska partikongressen. Det finns perioder i en familjs liv då det kan kännas nödvändigt att någon närmare engagerar sig kring barnen och stannar hemma en tid. Är det så alldeles säkert att det är just upp till tre år som ett barn behöver vår största omsorg? Jag har nära kontakt med småbarnsföräldrar. Jag känner väl deras stora och svåra problem, men jag vet också, av min och andras erfarenhet, att ibland kan fem-sjuårsåldern vara svårare. Det kan vara de första åren i skolan. Det kan också vara de år då ett barn börjar närma sig tonåren och alltså har större behov av nära kontakt med anhöriga och förtrogna än tidigare. Mot denna bakgrund tror jag att vi skall vara varse vilken fålla vi håller på att samla in unga individers problem i. Vi måste också mycket noga tänka igenom vilka gränser vi sätter. Det var bl.a. av den anledningen som vi i Socialdemokratiska kvinnoförbundet, när vi presenterade vår programskrift 1972, ingalunda gick in för kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. Vi nämnde den generella arbetstiden. Vi nämnde också tanken på en kortare arbetsdag för föräldrar med barn upp till elva års ålder just för att markera att det finns andra perioder i barns liv då de kan behöva föräldrarna bättre än i tidigare åldrar. Jag vågar också påstå att det finns icke någon politisk organisation som så har penetrerat frågan om den kortare arbetsdagen som mitt förbund. Vi har utarbetat en skrift med olika lösningar. Det är en frivillig linje. Det är den generella linjen som vi stannade för med stor majoritet på vår kongress. Det är en särlösning —- en särlösning som vi sade att vi visste mycket litet om. Vi visste en del om fördelarna. Vi visste inte mycket om nackdelarna. Delegationen för arbetstidsfrågor var då ännu icke tillsatt, men vi krävde att denna delegation tillsattes just från den utgångspunkten att man måste ordentligt analysera alla frågor som hör ihop med den kortare arbetsdagen för att sedan komma till en rimlig och riktig slutsats. Vi har verkligen ordentligt försökt tänka igenom föräldrarnas situation i det framtida samhället, och vi kan redan i dag konstatera att av kvinnor med barn under två år är mer än varannan ute i arbetslivet. Av dem som har barn i grundskoleåldern förvärvsarbetar nu tre av fyra. Utvecklingen går alltså mer och mer mot att kvinnorna kommer ut i förvärvslivet. Hela 67 96 av den vuxna kvinnliga befolkningen befinner sig nu ute i arbetslivet, och det är därför som även vi har prioriterat en stor satsning på barnomsorgen. Vi är glada över regeringens initiativ. Vi är glada över den överenskommelse som träffats med Kommunförbundet. Men våra ambitioner går om möjligt ännu längre. Vi vet att den brist på daghem som finns runt om i landet är mer än katastrofal. Den måste vi på alla sätt försöka komma till rätta med. Och därför blev resultatet av våra överväganden att vi vill ha en etappvis förkortning av arbetstiden till sex timmars arbetsdag på 1980-talet. Vid den presskonferens som nyligen hölls av DELFA, alltså delegationen för arbetstidsfrågor, medgav en av LO:s representanter att vi kan nå dit 1980. Vi vill vidare få 50 000 nya daghemsplatser om året under de kommande sex åren och en lagstiftning som garanterar utbyggnadsmålet. Kraftigt utökat statsbidrag är vår tanke när det gäller barnomsorgen och daghemmen. Vidare vill vi — och det tror jag är ytterst viktigt — ha en utvidgning av föräldraförsäkringen. Vi vet att vi delvis kommer att få det, men jag anser det vara nödvädigt att få den ökad till 20 dagar per barn och år med tanke på barnens sjukdomar och vikten och nödvändigheten av att någon av föräldrarna är med när barnen slussas in i daghem eller i förskola. Vi vill också ha bättre kommunal omsorg om sjuka barn. Vi vill ha laglig rätt till tjänstledighet när barnomsorg inte kan ordnas. Vi vill ha rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och kontant arbetsmarknadsstöd när barnomsorg inte kan ordnas samtidigt som arbete erbjuds. Vi inbillar oss att de reformerna bättre skulle motsvara föräldrars och barns aktuella behov än ett snitt på treårsåldern, som det föreslås när det gäller delvis tjänstledighet, deltid eller ett eventuellt tänkt vårdnadsbidrag. Man måste tänka: Vad händer efter treårsåldern? Man kan inte bara stanna där. Man måste på ett helt annat sätt analysera den situationen innan man, som jag uppfattar det, många gånger rent skrivbordsmässigt sätter upp mallar. Vi får inte låta det bli så att vi anser att småbarn är småbarn till tre års ålder och sen är de barn utan några större problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka Lisa Mattson för att hon ansåg att jag talade lugnt och avspänt. Det var givetvis också min avsikt att göra det. Jag brukar inte sätta betyg på kollegerna här i kammaren, men det är mig ett nöja att återgälda vänligheten; Lisa Mattson talade också lugnt och avspänt. Däremot vill jag på en annan punkt vara litet mindre artig. Fröken Mattson citerade vad Lillemor Mundebo, förbundssekreterare i Folkpartiets kvinnoförbund, hade skrivit i tidskriften Liberal debatt nr 4 år 1975, men det citatet var ofullständigt. Jag skall här läsa ett längre stycke, så blir sammanhanget mer klart. Så här skriver Lillemor Mundebo under rubriken Den liberala valfriheten: ”Den valfrihet som det liberala familjeprogrammet talar om är ingenting som människor redan har och som samhället skall låta bli att lägga sig i. Ökad valfrihet skapas genom samhällsåtgärder. De flesta människor har i dag ingen eller obetydlig valfrihet. Den totala valfriheten kan lika litet som den totala jämlikheten bli verklighet för någon människa. Men en ökad valfrihet kan åstadkommas genom familjepolitiska reformer. Utgångspunkten måste vara, att det inte finns en enda lösning som är bra för alla individer — eller alla familjer. Det är samma utgångspunkt som måste gälla i strävan efter jämlikhet.” Det är just den tankegången jag har försökt utveckla här. Om man inte kan nå perfekt valfrihet kan man ändå sträva efter att öka människors valfrihet. Det är förbluffande att ni inte kan få in den tankegången i er analys, som Lisa Mattson kallar det. Lisa Mattson sade på den so cialdemokratiska partikongressen: Vi vill ha arbete åt alla vuxna och kollektiv omsorg om barnen. Därmed har vi gjort upp med begreppet valfrihet. Dvs. ingen ökad valfrihet, utan tvärtom — valfriheten är någonting man skall undvika. Som det socialdemokratiska kvinnoförbundet vill ha det, så skall alla ha det. Vi drar alltså helt olika slutsatser av resonemanget. — Jag tycker kanske att det är litet anspråksfullt att kalla det som står i programmet på just den här punkten för analys. Vi anser alltså att det är nödvändigt både att bygga ut daghemmen, som jag har utvecklat, och att införa ett ekonomiskt stöd, någon form av vårdnadsbidrag som föräldrarna själva kan avgöra hur de vill använda. Det skapar inte någon perfekt valfrihet men mera valfrihet än om de inte får ett sådant bidrag, som de själva kan förfoga över. — Jag vill inte gå så långt att jag kallar det här för någon märkvärdig analys, men det är i varje fall mera sammanhängande än Socialdemokratiska kvinnoförbundets tankegångar på området. Slutligen vill jag rätta till ytterligare en sak. På s. 20 i Socialdemokratiska kvinnoförbundets program Familjen i framtiden står det: ”För barnens skull anser vi det dock vara så väsentligt med en förkortning av vårdarnas arbetstider att vi föreslår att småbarnsföräldrarna bör komma i första hand vid en arbetstidsförkortning.” Varför har ni övergivit denna uppfattning? Varför skall småbarnsföräldrarna nu få vänta i 10-15 år på sin arbetstidsförkortning?
Herr talman! Jag citerade inte allt vad fru Mundebo skrivit av den anledningen att jag tillfogade att vi dragit olika slutsatser om medlen. Vi talar om kortare arbetsdag, om trygghet för barnen och om arbete åt alla. Det är de vägar vi anser att man skall gå. Det ni säger om valfrihet är ett uttryck för valfrihetsmyten. Jag vidhåller att vi i vårt första program talade om barn upp till elva års ålder. Året därpå gjorde vår förbundsstyrelse på uppdrag av kongressen en översyn av programmet, och redan då fann vi att den kortare arbetsdagen skulle bli lättare att genomföra om man gick avtalsvägen. Sedan dess har vi intagit den ståndpunkten. Det uttalande herr Romanus citerade återfinns icke i de fyra nytryck av vårt program som därefter utkommit.
Herr talman! Jag citerar ordagrant: ”För barnens skull anser vi” — alltså det socialdemokratiska kvinnoförbundet — ”det dock vara så väsentligt med en förkortning av vårdarnas arbetstider att vi föreslår att småbarnsföräldrarna bör komma i första hand vid en arbetstidsförkortning.” Småbarnsföräldrar kan väl inte betyda föräldrar till barn upp till elva år! Det måste gälla barn någonstans under skolåldern. Jag angriper inte denna programpunkt, eftersom den sammanfaller med den som jag förfäktar. Jag tycker det är rimligt att man inte låter små barnsföräldrarna vänta utan tar dem först. Min fråga är bara: Varför har ni övergivit den ståndpunkten? Man får ändra åsikt. Jag tycker det är fullt respektabelt. Men ni måste ha något skäl till det. Det kan väl inte vara så, Lisa Mattson, att ni anser att det är lättare att genomföra den kortare arbetstiden om man genomför den för alla? Var och en vet ju att det kostar så mycket att det kommer att ta åtskilliga år. Vi kan diskutera om det kommer att ta 10 eller 15 år, men en arbetstidsförkortning för alla motsvarar ändå en reallönehöjning av storleksordningen 33 26. Familjestödsutredningen har visat att det går att genomföra en arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrar till en rimlig kostnad. Frågan är då om vi skall säga till småbarnsföräldrarna: Ni får vänta i 10-15 år. Antingen får ni jobba heltid, eller också får ni vara hemma helt och hållet, eller också får ni ta deltidsjobb med den sämre ställning på arbetsmarknaden som det i dag innebär för de kvinnor som har det. Varför skall vi tvinga dem till det valet när det finns en möjlighet att genomföra den här reformen snabbare för dem som den är mest angelägen för? Jag tycker det vore önskvärt om vi kunde få höra skälen till denna ståndpunktsändring. Jag upprepar att jag inte moraliserar över den. Man kan ändra uppfattning om det är så att man får fram nya fakta. Men vilka är i så fall dessa nya fakta?
Herr talman! Om man läser vad vi skriver om kravet på kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och studerar även att-satserna finner man att elvaårsåldern är klart angiven. Det fattade vi emellertid mera som ett mycket långsiktigt principkrav än som någon reell verklighet. Vi är både glada och förvånade över att denna tankegång så snabbt vann gehör både inom mitt parti och andra partier samt på löntagarhåll. Vi diskuterade närm”st hur man realistiskt skulle kunna få det kravet genomfört. När vi fann att opinionen var så stor gick vi in för den generella uppfattningen. Vi har arbetat vidare på andra modeller också, men vi har stannat för den generella, vilket jag tror framgår ytterligt klart av det utlåtande som vi fogade till en del motioner till vår förbundskongress. När vi vet och har LO:s ord på att en generell arbetstidsförkortning ändå har möjlighet att komma måste man i dagsläget göra vissa prioriteringar. Vi prioriterar en utbyggnad av barnomsorgen plus den utbyggnad av föräldraförsäkringen som jag tidigare talade om och en tredubbling av utbildningskapaciteten av förskollärarna framför denna reform. Detta var den prioritering som vi gjorde på vår kongress.

Herr talman! Svensk familjepolitik har vuxit fram i stort sett under 40 år sedan mitten av 1930-talet. Under den tiden har inte bara våra åtgärder ökat i omfattning och delvis ändrat inriktning; själva motiven för hela politiken har också förskjutits. Från början var de motiven renodlat befolkningspolitiska — man trodde att nationen höll på att dö ut, vi behövde fler barn, därav familjepolitiken i dess begynnelse. Sedermera, låt mig säga för tio år sedan, hade vi nått fram till i stort sett enighet om att motivet för de familjepolitiska insatserna var ett enkelt rättvisemotiv. Det behövdes ingen ytterligare motivering — det var rättvist och rimligt att samhället solidariskt tog en del av ansvaret för barnen. När det gällde målet för politiken hade man då också hunnit bli tämligen ense om att i centrum stod önskan att tillförsäkra alla barn i Sverige bästa möjliga uppväxtförhållanden. Sedan har insatserna alltmer kommit att motiveras med arbetsmarknadspolitiska och jämställdhetspolitiska skäl. Det har under vissa år gällt att tillgodose arbetsmarknadens krav på mer folk, och därvid skulle man utnyttja den arbetskraftsreserv som de hemarbetande kvinnorna på den tiden ansågs utgöra. Det har också mer och mer blivit en fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor. Låt mig gärna säga att det är inget fel med en familjepolitisk insats, om den får gynnsamma effekter både på arbetsmarknaden och för jämställdheten mellan män och kvinnor. Det är t.o.m. önskvärt att den får det. Men i centrum måste fortfarande stå omsorgen om och hänsynen till barnens bästa. Det är detta det i första hand gäller. Vi var och jag tror att vi — åtminstone de allra flesta — fortfarande är överens om att ansvaret för barnen, deras vård och fostran i första hand vilar på föräldrar a. Vad samhället kan och skall göra är att lätta den ansvarsbördan så att den inte blir omöjlig att bära. Men det torde vara få som anser att samhället skall ta över hela ansvaret för barnen, ekonomiskt och på annat sätt. Vi kräver mycket av samhället i dag; det har vi rätt att göra och det skall vi göra. Men jag kan inte finna att vi har rätt att kräva att samhällets insatser skall gå ända därhäm att det skall vara självklart att familjer kan skaffa sig barn och kräva att få fortsätta att leva i alla avseenden som om man inte hade några barn. Det kan inte vara familjepolitikens uppgift. Fortfarande vilar huvudansvaret på familjerna som har att bära det ansvaret med den hjälp som samhället kan och bör lämna. Vad är en familj i dag? Lisa Mattson ansåg sig förtalad och beskylld för barnfientlighet. Jag kan i så fall säga: Välkommen till de förtalades gäng! Vi inom moderata samlingspartiet är uppenbarligen kvinnofientliga och motståndare inte bara till daghemsbyggen utan också till jämställdhet mellan könen. Det sägs att det är en utbredd uppfattning i mitt parti att kvinnans rätta plats är den klassiska, där hon står vid spisen och föder barn. Det är naturligtvis inte så. Det finns, herr Romanus, många människor i landet som håller fast vid den gamla familjesynen — ibland kallad den klassiska — att mamma skall vara hemma och sköta man och barn. Sådana uppfattningar finns inom alla partier. Det är sannolikt fler som tycker så i moderata samlingspartiet än i folkpartiet på grund av att det finns fler människor i moderata samlingspartiet än i folkpartiet. Om vi ser till procentuella andelar kan vi kanske vara ungefär lika goda. Men det finns inget parti i Sverige som — såsom parti — driver en politik som innebär att vi skall tillbaka till den familjetypen som den dominerande. Vad är en familj i Sverige i dag och vad är den om några få år? En familj är, i normalfallet, två vuxna förvärvsarbetande människor och ett mindre eller större antal barn. Jag vet — och jag tror att det är fler som vet — att dessa vuxna förvärvsarbetande människor i väldigt många fall önskar att någon av dem kan göra ett kortare avbrott i förvärvsarbetet under några få år medan barnen är små och mest vårdkrävande. Men även om de skulle få tillfälle att göra detta och även om det skulle bli flera barn — inte bara ett — handlar det ändå om perioder få tre, fem eller åtta, kanske tio år. Men om det så skulle vara tio år är det fortfarande en parentes i ett arbetsliv på fyrtio år. Vad tjänar det då till att t.o.m. från riksdagens talarstol blåsa under den hätska motsättning som ibland kan upplevas ute i debatten mellan vad vi kallar hemmakvinnor och yrkeskvinnor? Det är ju samma personer fast vid något olika tidpunkter i livet. De har rimligen samma intresse av att få bästa möjliga förhållanden under bägge de här perioderna, både den korta period som man kan vilja ägna åt vårdarbete i hemmet och den mycket längre period som alla människor i vår tid och i framtiden i huvudsak ägnar åt förvärvsarbete. Det gäller barn. Det finns barnpsykologer, erkända sådana, som uppskattar att det kanske finns en halv miljon barn i Sverige i dag, från de minsta och upp till lågoch mellanstadieåldern, som växer upp under förhållanden som innebär risk för allvarliga skador för barnen. Det kan vara de som växer upp i en alltför liten familj med en isolerad miljö i ett segregerat bostadsområde och som har för få kontakter. Det kan vara de, vars föräldrar arbetar utanför hemmet utan att barntillsynen är ordnad. Det kan vara de som befinner sig på daghem och inte passar för att vara där eller de som befinner sig i ett familjedaghem och skulle passa bättre på ett daghem. Det gäller också skolbarnen, som fru Lantz talade så varmt för vid något tillfälle. Det gäller nyckeloch påsbarnen som är övergivna av hela vuxensamhället från klockan två eller tre på eftermiddagen till klockan fem eller sex. Vi vet inte hur många de är. Men att de är många, det är säkert. Vi vet inte hur många som tar allvarlig skada. Men, herr talman, jag är rädd för att det skulle räcka med att någon enda procent av den där gruppen, som kanske är en halv miljon, skulle ta allvarlig skada för att det t.o.m. mätt i ekonomiska mått skall vara dyrare för samhället än all den satsning vi kan göra på familjepolitiken. Vad är det vi vill inom moderata samlingspartiet? För att inte göra det för långt — jag har bara två och en halv minut kvar — kan man sammanfatta det som vi ser som mest aktuellt i några punkter. Valfriheten som måste innefatta reformer, sannolikt på skatteområdet, och någon form av vårdnadsersättning. Det skall vara en rejäl vårdnadsersättning, skattepliktig och pensionsgrundande. När vi har fått den val friheten då kan vi fastställa det verkliga behovet av daghemsplatser. Vi kan väl, vill jag säga till herr socialministern, som har gått härifrån, herr Romanus och andra, inte hävda att en önskan om ökad valfrihet bara består i att tusentals och åter tusentals småbarnsfamiljer går med en obändig längtan ut på arbetsmarknaden och efter en daghemsplats? Har ni aldrig träffat de småtarnsfamiljer som har bide förvärvsarbete och daghemsplats och som är drivna nästan till förtvivlan av det prestationskravet att två människor skall göra tre människors jobb, vilket inte blir bättre av att det ofta alltjämt fördelas så att en gör en människas jobb och en gör två människors jobb? Är det så svårt att inse att om vi ger dessa människor — de som känner så finns både på daghemmen och i daghemsköerna — möjlighet att välja vad de i första hand vill under några få år, ökar vi också möjligheten för dem som vill det motsatta, de som verkligen vill ha möjlighet till förvärvsarbete och till daghemsplats, att snabbare komma fram i kön. Det är ganska enkelt. När vi har fastställt det verkliga behovet av daghemsplatser, är det — säger vi I moderata samlingspartiet — samhällets skyldighet att tillgodose detta behov så snabbt som möjligt. Det innebär en mycket väsentlig utbyggnad av det nuvarande beståndet, därom råder ingen som helst tvekan. Behovet finns framför allt för de något äldre förskolebarnen, men säkert också för många av de yngsta. Sedan gäller det arbetstiden. Kom ihåg att om vi bygger ut till s.k. full behovstäckning av daghemsplitser för alla förskolebarr:, innebär det skiftgång och nattarbete. Där vill jag säga klart och utan varje tvekan, herr talman, att jag kan icke se något skäl — samhällsekc nomiskt, arbetsmarknadspolitiskt, jämställdhetspolitiskt, privatekonomiskt eller vad ni vill — som för mig kan motivera att man sätter små barn i treskift på daghem. Aldrig! Hellre får samhället betala hela lönen som måste till för att man skall undvika det. Är det så att vi drar en snäv gräns vid tre år? Nej! Men fröken Mattson vet lika bra som jag att när vi lägger fram förslag i denna fråga måste vi precisera oss och tala om vad vi i första hand vill göra. Jag har sagt och skrivit — och det har stått i moderata motioner — att på sikt är det en tilltalande tanke att en vårdnadsersättning kan mötaden allmänna förskolan. Genom att sänka åldersgränsen för tillträde till den allmänna förskolan och genom att höja vårdnadsersättningsåldern kan de två vårdformerna avlösa varandra. Då får man inte den där skarpa gränsen. Det är ingen som tror att alla problem i ett barns liv upphör vid tre år, men många tror på goda grunder att för de flesta så föreligger under de allra första åren i ett barns liv det största behovet av vård och tillsyn och kontakt just med den egna familjen och de egna föräldrarna. Vi kan inte göra allt på en gång. Herr Aspling talade om finansieringen. Det är ändå så att en vårdnadsersättning — även i den storleksordning som jag brukar tala om och som vi skriver om från moderata samlingspartiet, dvs. ett basbelopp och väl det för att ersättningen skall bli pensionsgrundande, omkring 10 000 kr. om året — är en liten sak jämfört med den daghemssatsning man nu talar om. Det är lätt att räkna i huvudet att om varenda familj med barn i en viss ålder gör anspråk på den formen av tillsynsstöd, kostar det ungefär en miljard per årgång barn. Det finns 100 000 å 110 000 barn i varje årgång. Om man räknar med att hälften väljer att ta emot daghemsplats kostar det en halv miljard. För två och en tredjedels årgång barn, dvs. från föräldraförsäkringen och upp till treårsåldern, kostar det någonting mellan en miljard och 1,5 miljarder. Genomfört successivt med en årgång i taget kostar det lika mycket som det kostar att fr.o.m. denna månad höja barnbidraget med 300 kr. per familj och år, dvs. 540 milj.kr. Det är alltså inga astronomiska tal, men självklart måste det finansieras. Kostnaderna är dock inte av den storleksordningen att man åratal i förväg, innan beslut har fattats, måste peka ut vilka avgifter eller skatteformer som skall finansiera just den kostnaden, men självklart skall detta finansieras. Låt också mig, herr talman, till sist vara något personlig. Fru Mogård hade ett barnbarn. Jag har tre. Det är en dotter som har tre små barn, mellan ett och fem år. Det kan inte bli tal om dubbelt förvärvsarbete i en sådan familj. Hon bor dessutom på landet, i glesbygd. Inte ens om det fanns daghemsplatser skulle det vara möjligt, det vet alla som har försökt. Men om de kunde, om de bodde där det fanns ett daghem, om det fanns jobb, om man kunde orka — då skulle den familjen få ett bidrag på bra nära 60 000 kr. om året för att se till tre barn. Är det rimligt? Låt vara, det är rimligt att vi satsar starkt på detta. Men är det rimligt att man under nuvarande förhållanden inte får ett enda öre när man gör jobbet själv? Och är det rimligt att en sådan familj faktiskt, åtminstone periodvis, hamnar i en ekonomisk situation som är väldigt nära den rena fattigdomen, samtidigt som vi för en annan i samma situation lägger ut mellan 50 000 och 60 000 kr. av allmänna medel? Är det valfrihet, herr talman?
Herr talman! Jag skall börja med att instämma på en viktig punkt som herr Carlshamre nämnde, nämligen att man inte skall blåsa under motsättningar mellan de hemarbetande kvinnorna och de yrkesarbetande kvinnorna. Jag är angelägen att nu liksom tidigare ta tillfället i akt att protestera när man försöker få fram sådana känslor. Men vilka är det som framför allt har ägnat sig åt att blåsa upp sådana motsättningar? Jo konservativa debattörer med Svenska Dagbladet och herr Carlshamres partiledare i spetsen, som talar om att här finns några som försöker nedvärdera hemmafruarnas insatser, försöker jaga ut dem på arbetsmarknaden och allt detta. Det är dessa debattörer som har ansvaret för att det finns en inflammerad känsla hos många hemarbetande, en känsla av att de inte anses göra en fullvärdig insats. I folkpartiet har vi inte bara protesterat mot ett sådant sätt att debattera. Vi har också fört fram konstruktiva förslag för att stötta upp dem som är hemma. Vi har föreslagit ATP-poäng för barnavårdande arbete, att man skall förstärka de hemarbetande föräldrarnas ställning i sjukförsäkringen, att man skall ge vårdnadsbidrag. Vi har fått anslutning även från moderaterna för våra förslag. Det gick inte så snabbt — fru Mogård har erkänt det och det håller jag henne räkning för — men nu har vi fått moderaterna med oss. Det tycker jag är bra. Ett vårdnadsbidrag skulle säkert få en större praktisk effekt än vad herr Carlshamre och jag säger i riksdagen, även om vi är aldrig så välvilliga mot alla grupper. Herr Carlshamre ansåg det orättvist att säga att moderatcin? skulle vara daghemsfientliga. Men vi har fått påtagliga bevis på att de verkligen inte är så entusiastiska. Jag vill inte anklaga herr Carlshamre. Han har nog verkat för att moderaterna skulle ställa sig bakom beslut om utbyggnad av daghemmen. Men ingenstans har moderata samlingspartiet —- vad jag känner till — varit pådrivande för daghem. När ni så ofta återkommer till de ekonomiska resonemangen som också herr Carlshamre var inne på, att om föräldrarna fick ett vårdnadsbidrag skulle de säkert inte efterfråga daghemsplatser i samma utsträckning, då får ni väl finna er i att man tycker att ni har litet dålig förståelse för vad som ligger bakom det förhållandet att många kvinnor i dag vill ha ett förvärvsarbete, även om de har små barn. Vi skall inte diskutera hur många barnfamiljer vi har kontakt med. Den typen av uppvisning har ett begränsat värde. Eftersom ni så sällan talar om de andra drivkrafter som ligger bakom att kvinnorna söker sig ut i förvärvsarbete, får ni finna er i att anses vara en smula daghemsfientliga.
Herr talman! Jag skulle vilja påminna herr Carlshamre om några siffror. Av barn i åldersgruppen 7-12 år har 80 94 förvärvsarbetande mödrar. Hälften av alla förskolebarn har förvärvsarbetande mödrar. Dessutom vet vi att det finns barn som av sociala skäl — psykiska eller fysiska handikapp — behöver barnomsorg. Det har man konstaterat i olika utredningar. Den gruppen är mycket stor. I en av mina grannkommuner, nämligen Haninge kommun, uppgår siffran till 25 96. Vad det handlar om när man skall diskutera barnomsorg är för det första barnens möjligheter i samhället. Alla barn skall ha lika möjlighet i samhället, och det kan de få om man har en utbyggd barnomsorg. För det andra är det kvinnans jämställdhet, hennes önskan att kunna gå ut i förvärvsarbetet. Till det sagda hör också att de ensamstående mödrarna tenderar att öka i antal. Och den viktigaste delen i kvinnans frigörelseprocess är den ekonomiska jämlikheten. En annan orsak som bidrar till kvinnans ökade benägenhet att gå ut i förvärvslivet är utbildningen. Kvinnorna får bättre och längre utbildning nu än vad som var vanligt för bara några år sedan. En sista bidragande orsak till att man måste bygga ut barnomsorgen är att levnadsomkostnaderna är så höga i vårt samhälle. Hyrorna är höga och matkostnaderna är höga och därför är man ibland tvingad till att ta ett förvärvsarbete även om man inte skulle önska det, som väldigt många kvinnor gör. Dessa siffror är alltså realiteter. Man kan ha delade meningar om huruvida kvinnan skall arbeta utanför hemmet eller ej. Jag förmodar att herr Carlshamre helst såg att kvinnan stannade hemma. Det har vi fått litet bevis för tidigare i debatten. Men om kvinnan nu vill arbeta utanför hemmet — och det har visats att hon vill göra det — skall hon då inte ha rätt att av samhället kräva en fullgod barnomsorg, som ju är en förutsättning för att hon över huvud taget skall kunna komma ut? Vpk är självklart det parti som starkast och hårdast har drivit kravet på sex timmars arbetstid. Vpk har inte fått stöd från något annat parti och inte heller från de socialdemokratiska kvinnorna, vilka här i dag så starkt har pläderat för en arbetstidsförkortning. Vi har krävt sex timmars arbetsdag. Skiftarbete och nattarbete är givetvis inte önskvärt för småbarnsföräldrar, men om man har skiftarbete eller nattarbete, skall man då inte vara berättigad till en god omsorg om barnen?